Herr talman! Björn Körlof efterlyser skälen till att mandatperioden skall förkortas till tre år. Han angriper förslaget för att det skulle innebära en försämrad kontinuitet. Jag tror inte det, eftersom treåriga mandatperioder leder till att rekryteringen kommer att gå betydligt mycket lättare. Det här kommer in i de politiska partiernas ordinarie processer på ett helt annat sätt än tidigare. Man får en allsidig sammanvägning av förslagen. Argumentet att vart och ett parti icke vet vad de andra gör tycker jag inte är så allvarligt. Det är ju ändå meningen att varje parti skall sträva efter representativitet. Vi vet ju alla och envar ganska väl vad vi partimässigt representerar i samhället. Den saken tror jag alltså går bra. Kontinuiteten behöver inte alls bli sämre. Treåriga mandatperioder innebär nämligen inte att nämndemännen framgent kommer att sitta endast tre år. Både Lars Sundin och Björn Körlof håller med om att man måste göra något för att komma till rätta med nämndemannakårens representativitet. Moderaterna går emellertid emot varje förslag som är ägnat att förbättra 1 situationen. Folkpartiet är berett att följa förslaget ganska långt, men viker sig just när det gäller att i lag formulera att det är väsentligt att nämndemannakåren är representativ. Svenska folket är ett mycket laglydigt folk, som i mycket stor utsträckning respekterar bestämmelser. Det väger alltså ganska tungt om det är formulerat i lag att vi skall sträva efter detta mål.
Herr talman! Låt mig igen börja med det sista! Socialdemokraterna ser inte den principiella faran med att i lag föreskriva vad de politiska partierna skall göra. Men det är ett tandlöst lagförslag, för det finns ju ingen sanktion. Det händer ju ingenting om man inte gör som det står i lagen. Vad som föreslås är alltså en föreskrift i lag till de nominerande organen, dvs. de politiska partierna, att de skall nominera på visst sätt. Vi moderater anser att det av principiella skäl inte är rimligt, lämpligt och riktigt att lagfästa en sådan föreskrift. Sedan kan vi vara helt överens om att man skall sträva efter en allsidig samsättning av nämndemannakåren. Det får vi jobba med var och en i sin stad så att säga och i sitt parti. Risken för att en förkortad mandatperiod leder till dålig kontinuitet tycker jag är mer påtaglig. Det är alldeles uppenbart så att man med treåriga mandatperioder och en snabb omsättning i nämndemannakåren — vilket mycket väl kan bli fallet om det politiska livet blir rörligare, om folk avgår, nya tillkommer osv. — riskerar att nämndemannakåren inte alls får den kontinuitet, den vana och den erfarenhet av verksamheten som ju det hela ändå handlar om. Sedan några år tillbaka är dessutom nämndemännen meddomare och har rösträtt vid domstolsavgöranden. De har alltså ett ansvar för domarna och domsluten vid våra domstolar. Detta kräver en viss enfarenhet och en viss kontinuitet om vi skall få en stabil nämndemannakår. Vi är utan tvivel oroliga för att den förkortning som ni nu inför kan innebära sämre kvalitet i dömandet och alltså risk för rättsförluster.
Herr talman! Det kan tyckas vara en liten fråga som vi tvistar om, men det är en icke oviktig principfråga. Det är också en principfråga om man skall slopa 70-årsgränsen, vilket utskottets majoritet nu har kommit fram till skall göras. Utskottet vill i lagen införa regler innebärande att större allsidighet skall eftersträvas. I det sammanhanget anförs att det redan finns motsvarande regler vid utseendet av jurymän i tryckfrihetsmål. Har detta lett till allsidigare sammansättning av jurykåren i tryckfrihetsmål, Bengt-Ola Ryttar? Pågår inte samma gamla snedrekrytering fortfarande? Nej, herr talman, statsmakterna skall inte lägga sig i fria partiers fria nomineringar och kommuners fria val av nämndemän.
Herr talman! I tryckfrihetsförordningen finns alltså redan dessa bestämmelser. Det är underligt att folkpartiet inte på något sätt har agerat för att avskaffa de bestämmelserna i det avseendet — det är ju en lika viktig princip i det fallet. I åtskillig lagstiftning har vi portalparagrafer, som beskriver vad lagen syftar till. Vi vet ju alla, Björn Körlof, att den kvinna eller man som en gång blivit nämndeman — kvinnoandelen av nämndemannakåren har ju ändå förbättrats under senare år — gärna vill behålla det uppdraget. Det känns väsentligt och stimulerande att vara nämndeman. Jag är därför inte alls orolig för kontinuiteten. Utskottsmajoriteten har ändå sagt att utvecklingen skall följas noga. Detta har också justitieministern uttalat. Med denna argumentering riktar jag mig också till Lars Sundin beträffande hans jämförelser med tryckfrihetsförordningens bestämmelser i debatten om förslaget att lagfästa strävandena att öka representativiteten.

Hans förhoppningar kom på skam. Representativiteten blev inte bättre.

Här passar onekligen det av den gamle romaren Cicero myntade uttrycket ”talande tystnad”. I tidskriften Nämndemannendet senaste numret som i sin helhet ägnas åt propositionen — uppges dessutom, att regeringen avser att fatta beslut om en ren krympning av den totala nämndemannakåren i sin helhet, detta som en annan följd av det olycksaliga riksdagsbeslutet från år 1983; antalet tjänstgöringstillfällen måste ju bli färre för den enskilde nämndemannen med endast tre i rätten. Justitieministerns oro kan inte gärna vara äkta, om hon skulle ha full insikt om sakläget. Målsättningsstadgandet om hur val av nämndemän skall tillgå i våra fullmäktigeförsamlingar anges nu vara den rätta medicinen. På mig gör den i stället intryck av att vara ett slags homeopatmedel. Hjälplösheten är uppenbar och total. Jag instämmer i Björn Körlofs kritik på denna punkt. Stadgandet bör avvisas dels därför att våra fullmäktigeförsamlingar är suveräna, dels därför att stadgandet söker avleda uppmärksamheten från den verkliga orsaken till dagens situation. Herr talman! Den av mig år efter år i denna talarstol efterlysta femmannanämnden bör vara så sammansatt att den uppfyller kravet på kontinuitet, i sin tur en förutsättning för likformighet och konsekvens i dömandet. För den yngre yrkesdomaren som vikarierar på olika tingsrätter är det värdefullt att ha tillgång till en nämnd, som representerar något av just den domstolens rättsliga traditioner. Det må gälla synen på brotts straffvärde, bestämmandet av antalet dagsböter för mera standardiserade förseelser eller sättet att beräkna dagsbotens storlek — för att begränsa mig till brottmålen. Domen bör vara uttryck mera för domstolens värdering av målet än för den enskilde Prot. 1987/88:133 domarens. För mig gäller frågan ingenting mer eller mindre än likhet inför 3 juni 1988 lagen. Domstolens bedömningar av likartade fall får verkligen icke växla från vecka till vecka beroende på vem som är ordförande. För att nämndemannen skall motsvara dessa förväntningar måste han ha hunnit bli del av tingsrätten och av dess rättstraditioner. Detta tar tid och måste ta tid. Tingsrätten får inte bli en svängdörr genom vilken nämndemännen passerar in och ut. Det är medvetenheten om detta förhållande som ligger till grund för dagens sexåriga mandatperiod. I ett lagstiftningsärende 1975 uttalade den dåvarande socialdemokratiske justitieministern bl.a.: ”En direkt sammankoppling mellan den kommunala valperioden och nämndemansmandatet är sålunda ingalunda självklar (jfr. CU 1971:9 s. 16). Önskemålet om att nämnden fortlöpande anpassas till majoritetsförhållandena i fullmäktige får här vägas mot behovet, inte minst från rättssäkerhetssynpunkt, av att inom nämnden bevara nödvändig erfarenhet av domstolsarbetet. Mot denna bakgrund saknas tillräckliga skäl att korta av den sedan lång tid tillbaka gällande sexårstiden, vilken visat sig väl ägnad att tillgodose behovet av kontinuitet hos nämnden.” Dessa ord har samma giltighet i dag som då. Omsorgen om en levande tingsrätt som bärare av den ortens rättsliga traditioner och historia kräver längre anknytning till domstolen än tre år. Uppdragets karaktär av domare, utrustad med statlig domsmakt, betonas dessutom starkare, om mandatperioden är längre och annorlunda än för övriga politiska uppdrag i nämnder och styrelser. Ju större mått av oberoende gentemot uppdragsgivaren, desto större förmåga till oväld och självständighet i dömandet, även i förhållande till mäktiga samhällsintressen. Domstolarna måste vara rättssamhällets sista utpost. Men för detta krävs civilkurage och oräddhet, egenskaper som dess värre börjar bli mindre vanliga i vårt samhälle nu än vad de var förr. Inte överraskande är de flesta domstolar som yttrat sig i detta lagstiftningsärende motståndare till propositionens förslag om att minska mandatperiodens längd. Man är helt enkelt rädd för att — såsom saken uttrycks i tidskriften Nämndemannen — avståndet mellan politik och dömande skall krympa. Herr talman! Under min aktiva tid som domare i tingsrätt var nämndemannainstitutionen en oskiljaktig del av livet i tingsrätten. Det fanns personliga relationer mellan yrkesdomarna, å ena sidan, och nämndemännen, å andra sidan, relationer som tog sig uttryck i regelbundna studieresor, då och då även utomlands, och i personlig, otvungen samvaro i olika former. Varje tingsrätt hade ett slags egen själ. Denna beskrivning stämmer inte längre. Känslan av samhörighet har försvunnit och ett slags anonymitet har utbrett sig. Utvecklingen är för mig och de rättsideal jag står för oroväckande och rent av tragisk. Nämdemannainstitutionen kommer att förlora det anseende och den ställning som hittills alltid förknippats med uppdraget. Har allt detta rent av varit avsikten? blir till sist min fråga. Hittills har jag ansett vår svenska nämndemannainstitution helt överlägsen det engelska jurysystemet. Jag är inte lika säker längre. Herr talman! Jag yrkar i likhet med Björn Körlof bifall till de båda reservationerna.
Herr talman! Eftersom Bengt-Ola Ryttar kommenterade centerns särskilda yttrande, vill jag bara framhålla att vi driver principen om lika lön för lika arbete så långt möjligt. Vi har ju tidigare här i kammaren behandlat detta ärende, och därför fann jag tidigare i dag inte anledning att gå upp i denna fråga. När man nu höjer ersättningen till nämndemän fr.o.m. den 1 juli 1988 till 600 kr., vilket kommer att underlätta rekryteringen av nämndemän, finner jag det extra angeläget att vi verkligen ersätter alla lika.

Herr talman! I detta betänkande behandlas förslaget från regeringen om vissa ändringar i lagen om kriminalvård i anstalt, som innebär att behandlingen av vissa intagna som avtjänar längre fängelsestraff skall skärpas. Bl. a. föreslås att den grupp av intagna som skall kunna särbehandlas i fråga om placering i och vistelse utom anstalt utvidgas till att omfatta förutom intagna som har dömts till fängelse i lägst två år för grova narkotikabrott också andra intagna som avtjänar fängelsestraff i lägst fyra år. Vi har från moderata samlingspartiets sida den uppfattningen, att ett fängelsestraff på lägst två år — det är ganska mycket för svenska förhållanden —- för det mesta omfattar ganska grov brottslighet. Det handlar om antingen grov våldsbrottslighet, grov narkotikabrottslighet eller omfattande återfall i brottslighet. Mot denna bakgrund är det vår uppfattning att särbehandling skall kunna ske av alla intagna som har dömts till lägst två års fängelse, just därför att det i flertalet fall handlar om omfattande och allvarlig brottslighet. Detta är en uppfattning som vi framför i reservation 2. I detta betänkande tas också upp vissa principer för kriminalvården — principer som vi för några veckor sedan hade anledning att diskutera här i kammaren, så jag skall inte uppehålla mig alltför länge vid detta. Ändå är det viktigt att beröra några av dem. När riksdagen antog lagen om kriminalvård i anstalt i början av 1970-talet, bestämdes att några av de grundprinciper som vi skulle arbeta efter var den s.k. närhetsprincipen och den s.k. normalitetsprincipen. Närhetsprincipen innebär att en person som intagits i anstalt, om det inte gäller alltför allvarlig brottslighet, i princip skall avtjäna denna anstaltsvistelse så nära hemmet som möjligt. Normalitetsprincipen innebär att den som är intagen på anstalt också skall få möjlighet att under så normala förhållanden som möjligt avtjäna sin anstaltsvistelse. Då arbetar man med permissioner, frigång, villkorlig frigivning, arbete och annat sådant som gör att den intagnes liv skall bli så normalt som möjligt. De här principerna tror jag många av oss är överens om alltjämt skall gälla, men det finns också omständigheter som gör att vi måste se över dem. För några veckor sedan hade jag anledning att säga här i kammaren att dess principer inte fungerar när vi har fått ett så kraftigt narkotikabelastat klientel som vi har fått på anstalterna. För dem som är missbrukare av narkotika och har ett omfattande missbruk fungerar närhetsprincipen och normalitetsprincipen i själva verket som ett system, som gör att de kan fortsätta med sitt missbruk. Att de avtjänar sin anstaltsvistelse nära hemmet innebär att de avtjänar den nära den miljö som har lett till narkotikamissbruket, och att de får omfattande permissioner, frigång osv. innebär att deras missbruk kan underhållas. Mot denna bakgrund fungerar alltså inte närhetsoch normalitetsprinciperna som en socialisering för dem utan har en nedbrytande effekt på deras liv. Vi har under flera år från moderata samlingspartiets sida hävdat att närhetsoch normalitetsprinciperna när det gäller intagna med narkotikamissbruk inte kan vara allenarådande, utan här måste man se till möjligheterna att få vederbörande bort från den miljö som har lett till missbruket. När vi antog lagen om kriminalvård i anstalt var brottsligheten alls inte så utbredd som den har blivit i dag. Brottsligheten i Sverige har ju ökat sedan början av 1950-talet, då den låg på runt 200 000 brott per år, till nu nära 1 miljon. Brottsligheten har dessutom alldeles påtagligt förgrovats. Vi har grövre brottslighet i vårt land nu än vad vi hade på den tiden. Våldsbrottsligheten har brett ut sig, och det har också för kriminalvården inneburit att de som avtjänar sådana strafftider på anstalt är ett grövre klientel än när vi antog lagen om kriminalvård i anstalt. Våldsbenägenheten har ökat och strafftiderna, särskilt när det gäller narkotikabrottslingar, är nu ganska långa. Också av det skälet finns det anledning att fundera litet grand över om lagen om kriminalvård i anstalt är riktigt avvägd och riktigt balanserad. Därvid skall också beaktas hur klientelet numera är sammansatt. Vi i moderata samlingspartiet har förordat en ökad differentiering av de intagna, så att — beroende på brottseller narkotikabelastningen — olika intagna placeras på anstalter med olika slutenhetsgrad. Därmed kan man bryta en del av de brottsmönster som vi vet förekommer på anstalterna. Det säger sig självt att vissa långtidsdömda, som har grov brottslighet bakom sig och som är starkt rymningsbenägna eller benägna att återfalla i brott, måste särbehandlas. Vi har som norm i det avseendet angivit att det måste vara rimligt med tvååriga fängelsestraff. Också när det gäller permissionsreglerna har vi förordat — det framgår av reservation 3 — en översyn och en åtstramning. Av kriminalvårdsstyrelsens statistik från förra budgetåret framgår att ca 4 20 av samtliga permissioner misskötts. Motsvarande siffra för regelbundna permissioner är 14 96. När det gäller intagna på anstalt finns det alltid några som missköter sina permissioner. Många av dem begår brott när de är ute i samhället i samband med permissioner. Det gäller alltså brott som absolut inte borde få ske. Det är både stötande för rättssamhället och nedbrytande för intagna som försöker sköta sina permissioner att sådant här kan ske utan någon allvarlig reaktion från kriminalvårdens sida. Så kan det alltså inte fortgå, utan permissioner skall skötas. Kan de intagna inte sköta sina permissioner, skall de inte heller få sådana. Obevakade permissioner för grova brottslingar skall i princip inte förekomma. I reservation 5 tar vi upp frågan om bevakning i anstalt. Jag skall inte strö salt i sår på ansvariga kriminalvårdsmyndigheter, med tanke på vad som förevarit under de senaste månaderna. Men det är alldeles påtagligt att bevakningen vid de anstalter som bl.a. har att omhänderta mycket våldsbenägna interner inte är vad den borde vara. Bevakningen i anstalterna måste alltså bli bättre än som i dag är fallet. Detta har vi särskilt understrukit i nämnda reservation. Slutligen, herr talman, har vi i reservation 4 tagit upp frågan om internernas rätt att inneha pengar på anstalt. Vi vet att ett betydande omlopp av svarta pengar förekommer på anstalterna. Dessa pengar används i spelverksamhet men också i samband med narkotikahantering. Detta är naturligtvis stötande för intagna som inte ägnar sig åt narkotikaverksamhet. Men det är också stötande för personalen, som inte har möjlighet att ingripa när penningbelopp, som kan vara ganska stora, snurrar runt på anstalterna. Vi förordar således en översyn av reglerna i detta sammanhang för att man skall få kontroll över svarta pengar på anstalterna. Mot denna bakgrund, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 1,2, 3, 4 och 5, som är fogade till justitieutskottets betänkande 43.

Herr talman! Folkpartiet delar i princip regeringens uppfattning när det gäller möjligheterna att särbehandla vissa intagna i fängelser. Det handlar då om de hårdast belastade grupperna. Vi menar emellertid att man skall återgå till tidigare bestämmelser, med möjlighet till särbehandling av alla som har dömts till fängelse i minst två år. Därigenom slipper vi regeringsförslagets olika gränser, dvs. en tvåårsgräns för grov narkotikabrottslighet och en fyraårsgräns för annan typ av brottslighet. Utskottsmajoriteten anser att fyraårsgränsen är väl avvägd, men man är ändå öppen för att inom kort ompröva avgränsningen. Man tycks inse att den gränsdragning som i dag anses vara väl avvägd kanske inte är det. Om inte Stig Bergling t.ex. hade rymt under en permission, hade förmodligen nuvarande gränsdragning ansetts vara väl avvägd. Dock kvarstår, herr talman, att de flesta i denna kammare är eniga om att det måste finnas någon typ av särbehandling för dem som dömts för svår brottslighet, av vilka en del kan vara farliga om de rymmer. Oenigheten gäller gränsdragningen. Beklagligtvis drabbar restriktionerna på ett eller annat sätt dem som är intagna i fängelse — ett pris som kanske måste betalas för att t.ex. antalet rymningar skall kunna minimeras. Jag yrkar bifall till reservation 2. Herr talman! Detta är mitt sista anförande i denna kammare. Jag skulle därför vilja använda någon minut till att tala om kriminalvården, en fråga — Prot. 1987/88:133 som ligger mig mycket varmt om hjärtat. Dagens beslut innebär en skärpning 3 juni 1988 för dem som sitter i fängelse. Det är, tyvärr, en nödvändig skärpning. Men det vore, naturligtvis, lyckligast om allt färre hamnade där. De intagna blir ju sällan bättre människor av att sitta i fängelse, snarare tvärtom. Vi har under decennier letat efter ett alternativ till fängelserna. Enligt min uppfattning är samhällstjänst ett alterntiv. Under mer än tio år har jag förespråkat en sådan påföljd. Jag tror att hämndmomentet minskas i och med samhällstjänsten. Straffet avdramatiseras och den dömde kan välja mellan att under en tid sitta i fängelse och att utan ersättning arbeta för samhället. Samhällstjänsten är human, och den är billig för skattebetalarna. Jag föreställer mig att färre skulle återfalla i brottslighet efter avslutad samhällstjänst. Vidare föreställer jag mig att bunkerliknande fängelser inte skulle vara fullt så behövliga som de är i dag. I tidningar har jag läst att den nya justitieministern uttalat viss sympati för denna påföljd. Därför har jag en förhoppning om att samhällstjänst — oavsett utgången i valet — åtminstone försöksvis kommer att införas under den kommande mandatperioden. Det är en blygsam förhoppning. Men herr talman, partierna tycks ju nu ha närmat sig varandra efter att under en mycket lång tid ha haft, till synes, helt olika åsikter.

Herr talman! Som moderaternas och folkpartiets talesmän här har framhållit finns det en gemensam borgerlig reservation, nämligen reservation 2. Av denna framgår att vi vill vidga särbehandlingen under verkställighetstiden till att gälla alla som har blivit dömda till fängelse i två år. Jag skall inte upprepa de argument som tidigare talare har anfört. Men jag vill dock tillägga att det finns skäl att skydda allmänheten. Det har gjorts en utredning i detta sammanhang. Slumpmässigt har man valt ut 200 personer som är dömda till längre fängelsestraff. Detta redovisas för övrigt i propositionen. Hälften av dessa personer var dömda för narkotikabrottslighet. En fjärdedel av dem var dömda för mord, dråp eller liknande våldsbrott och en femtedel för grova rånbrott. Visst är narkotikabrottsligheten allvarlig. Det tycker naturligtvis också vi i centern. Men även de våldsbrott som oftast drabbar enskilda är mycket allvarliga. Det är bl.a. av den anledningen som det är viktigt att återgå till de regler som gällde före 1979. Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! I justitieutskottets betänkande nr 43 behandlas en regeringsproposition i vilken föreslås vissa ändringar i kriminalvårdlagsstiftningen i syfte att skärpa behandlingen av vissa långtidsdömda. Innan jag går in på förslagen i propositionen och utskottets ställningstagande och kommenterar reservationerna vill jag säga följande. Förslagen innebär inget avsteg från de grundläggande principer som har präglat svensk kriminalvård under de senaste årtiondena. Principerna bakom 1973 års kriminalvårdsreform ligger således fast. Dessa principer kan 19 sammanfattas i en mening: De intagnas samhällsanpassning skall främjas, och de skadliga följderna av fängelsestraff skall motverkas så långt det är möjligt med hänsyn till samhällsskydd och allmänprevention. Möjligheten att bereda de intagna tillfälle att för viss tid lämna anstalten utgör ett väsentligt inslag i kriminalvårdens svåra och ofta otacksamma uppgift att söka anpassa de dömda till ett laglydigt liv. Permissioner, möjligheter till frigång och utevistelse för kontakt med exempelvis ideella föreningar är nödvändiga delar och grundläggande förutsättningar för ett meningsfyllt kriminalvårdsarbete. Tas dessa möjligheter bort blir konsekvenserna ytterst allvarliga och förödande. Det finns emellertid — vilket man tar sikte på i propositionen — en liten kategori intagna som med hänsyn till berättigade krav på samhällsskydd måste bli föremål för särbehandling i vissa avseenden. Det rör sig om personer som har dömts för mycket samhällsfarliga brott, i första hand grov narkotikabrottslighet och olika slags grova våldsbrott. Främst på grund av risken för återfall i allvarlig brottslighet kan det här inte vara aktuellt med placering på öppen anstalt eller permissioner i samma utsträckning som för flertalet övriga intagna. Det är alltså dessa intagna som regeringspropositionens förslag tar sikte på. Nuvarande lagstiftning är inte till alla delar tillfredsställande när det gäller behandlingen av denna grupp intagna. I regeringens proposition, som utskottet tillstyrker, föreslås följande förändringar: Den grupp intagna som skall kunna särbehandlas utvidgas till att omfatta, förutom intagna som har dömts till fängelse i lägst två år för grova narkotikabrott, också andra intagna som avtjänar fängelse i lägst fyra år. Regleringen utvidgas också till att omfatta intagen som kan befaras vara "särskilt benägen att fortsätta brottslig verksamhet av allvarlig karaktär och också intagen som kan befaras vara särskilt benägen att avvika. Särbehandlingen innebär att den intagne alltid skall vara placerad i sluten riksanstalt. Vidare skall vistelse utom anstalt för den intagne få medges bara i form av s.k. särskilda korttidspermissioner och då endast om synnerliga skäl föreligger. Sådana permissioner skall alltid vara bevakade. Detta gällde som bekant inte vid Stig Berglings permission och flykt. I reservation nr 2, som är gemensam för de borgerliga partierna, föreslås att gränsen för särbehandling skall sättas till två år oavsett brottslighetens karaktär. När det gäller grova narkotikabrottslingar är det rimligt att behålla nuvarande gräns på två år, trots att den utredning som propositionen grundas på hade föreslagit en fyraårsgräns. Skälet till detta är i första hand intresset av att motverka förekomsten av narkotika inne på anstalterna. Vi vet att många av dem som är dömda för grova narkotikabrott ofta kan fortsätta hanteringen av narkotika på anstalterna och få in narkotika exempelvis via permissioner, och därför är det viktigt att behålla den nuvarande gränsdragningen om två år för särbehandling i detta avseende. När det sedan gäller att utvidga särbehandlingen till att omfatta även andra brott menar utskottet att gränsen bör sättas till fyra år. Inom parentes var det den gräns som moderata samlingspartiet föreslog i en reservation 1983 88:133 Det var en reservation, Ingbritt Irhammar, som centern inte stod bakom, 3 juni 1988 utan man ville behålla den reglering som gäller för närvarande. Möjligheterna till särbehandling bör koncentreras till särskilt allvarlig brottslighet. Det gäller den typ av brott som Ingbritt Irhammar räknar upp, som faller inom ramen för fyraårsgränsen. Johan Leche ansåg i sin utredning, som propositionen alltså grundas på, att fyraårsgränsen var en lämplig avvägning. Vi säger från utskottets sida att det i och för sig är önskvärt med en gemensam gräns men att den frågan lämpligen bör övervägas i samband med prövningen av fängelsestraffkommitténs förslag, då det blir aktuellt att ändra straffskalorna i allmänhet. Det är då inte alldeles självklart att gränsen skall vara fyra år. Jag vill göra en kommentar till när det gäller reservation 2, kanske som beröm till moderaterna för att ni överger vissa ståndpunkter som ni har intagit i den motion som har väckts med anledning av det lagförslag som regeringen har presenterat. Ni har tagit ert förnuft till fånga och fullföljer inte era yrkanden om att det inte skall ske någon individuell prövning, och det är mycket bra att ni har frångått det ställningstagandet. Er motion Ju22 är i dessa avseenden ett uttryck för en vilja att kollektivt bestraffa de intagna. Det är bra att ni inte följer upp den tankegången utan i stället instämmer i vad utskottet skriver på s. 11, nämligen följande: ”Att koppla en särbehandling enbart till längden på det fängelsestraff som en intagen verkställer skulle enligt utskottets mening vara att frångå principerna bakom kriminalvårdslagstiftningen.” Det är alldeles utmärkt att ni moderater ställer er bakom den skrivningen som avvisar ert eget motionsförslag. De övriga reservationerna, 1,3, 4 och 5, är rena moderatreservationer. Jag har i min inledning om grunderna för kriminalvården redan markerat utskottsmajoritetens avståndstagande från reservationerna 1 och 3. Jag vill gärna säga att det är glädjande att såväl folkpartiet som centern står bakom utskottets skrivningar i detta avseende. När det gäller reservation 3 om stramare permissionsregler vill jag dessutom hänvisa till den översyn av riktlinjerna för de långtidsdömdas permissioner som kriminalvårdsstyrelsen gör. Där tar man sikte på att i möjligaste mån minska riskerna för missbruk av permissioner. Herr talman! Rymningar från våra kriminalvårdsanstalter kan inte accepteras. Inriktningen av bevakningen måste vara sådan att rymningar förhindras. Därför måste anordnandet av bevakningen både personellt och tekniskt kontinuerligt anpassas efter utvecklingen. Det är också ett arbete som för närvarande pågår inom kriminalvårdsstyrelsen. Utskottet inskärper i betänkandet betydelsen av detta arbete. Det är i debatten om kriminalvården ett förbisett faktum att antalet rymningar har minskat i betydande omfattning under den senaste tioårsperioden.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 Vi har haft ett utomordentligt gott samarbete, och det har varit särskilt glädjande att Hans Petersson alltid har givit uttryck för en uppslutning bakom den humana kriminalpolitiken. Det har varit mycket bra.
Herr talman! Att hålla sig till fakta i en diskussion om dessa frågor är naturligtvis oerhört viktigt. Jag konstaterar att vi i den moderata reservationen 5 har skrivit ner just det som Lars-Erik Lövdén tog upp, nämligen att antalet rymningar generellt sett har minskat under den senaste tioårsperioden. Dock ökade antalet något under det senast förflutna året. Man skall dock vara medveten om att det är räknat i procent av fångklientelet. Det fångklientelet varierar under årens lopp. Det verkliga antalet rymmare växlar naturligtvis beroende på hur många intagna vi totalt har haft i landet. Men det kanske inte är det som är det intressanta. Det intressanta är om förbrytare som begått mycket allvarliga och grova brott, vilka har lett till långvarigt frihetsberövande, kan rymma på ett sådant uppseendeväckande sätt som har skett under den senaste tiden. Ett alldeles påtagligt faktum är att dessa brottslingar är farliga. Den bedömningen har både kriminalvårdsstyrelsen och polisen gjort. Det är naturligtvis upprörande för allmänheten att det har varit så lätt för brottslingarna att komma loss från anstalterna och att de sedan kunnat fortsätta sin brottslighet. Mot denna bakgrund är kravet på en sådan bevakning av våra slutna riksanstalter att de verkligen fungerar som slutna riksanstalter högst berättigat, tycker vi. Lars-Erik Lövdén säger att vi skall slå vakt om en human kriminalvård. Naturligtvis. Vi är överens om det. Ingen av oss förespråkar en kriminalvård som skulle betecknas som inhuman. Men mot det måste stå ett krav på att de som har dömts till frihetsberövande påföljd verkligen avtjänar den frihetsberövande påföljden och att systemet kan upprätthållas med tilltro hos allmänheten. Vi har i dagsläget verkligen anledning att fundera över om det är på det viset. Alldeles påtagligt är att allmänheten inte upplever att svensk kriminalvård fungerar riktigt som den borde göra. Systemet har inte fungerat som det skall beträffande permissioner, möjligheten att rymma osv. Jag tror att det är viktigt att vi hittar regler som stramar upp detta förhållande och får systemet att fungera. Lars-Erik Lövdén ville inte kommentera min principiella kritik av nuvarande system beträffande det vi kallar normalitetsprincipen och näringsprincipen. Han vill inte ta upp de problem som dessa principer leder till, med det kraftigt narkotikabelastade klientel vi har på våra anstalter. Dessa principer leder till att de intagna kan fortsätta sitt missbruk. Därför tycker jag att man går emot sitt eget syfte. Det vore intressant om Lars-Erik Lövdén Prot. 1987/88:133 någon gång ville diskutera denna principiella fråga med mig. 3 juni 1988
Herr talman! Med reservation 2 anger vi att vi vill återgå till de regler som gällde före 1979. Det kommenterade Lars-Erik Lövdén med att vi har haft andra synpunkter därefter. Att vi har velat pröva andra regler mellan 1979 och 1988 har betytt att vi har fått erfarenhet. Av erfarenhet kan man dra slutsatser. Vi har kunnat se att våldsbrotten har ökat under den här tiden. De har blivit grövre och råare. Rånbrotten oroar oss mycket. Som jag sade i mitt inledningsanförande gäller det att skydda allmänheten. Den tvåårsregel som vi föreslår för särbehandling vid all brottslighet skall gälla dem som har en benägenhet att fortsätta med brottslig verksamhet. Vi tycker också att JO:s remissvar väger tungt. JO är inne på samma linje som vi. Det är även olika instanser inom åklagarväsendet. Inom centern skäms vi inte för att ändra åsikt och göra ett nytt ställningstagande, om vi anser att det finns anledning att göra det. Jag antar att ni inom socialdemokratin känner likadant. Ni har haft anledning att ompröva er syn på t.ex. samhällstjänst och kriminaliseringen av ickemedicinskt bruk av narkotika. Det skulle gå att räkna upp många fler exempel. Jag antar i alla fall att det är något ni inte ångrar inom er grupp, liksom vi inte ångrar att vi ändrat ståndpunkt.

Herr talman! Jag vet att Björn Körlof i grund och botten sluter upp bakom tankarna på en human kriminalpolitik. Men jag tycker inte riktigt att den motion som moderaterna har lagt fram i anslutning till det ärende vi nu behandlar präglas av en uppslutning bakom den humana kriminalpolitiken. Ni säger i motionen att utrymmet för att legalt vistas utanför anstalterna måste minskas påtagligt. Det är ett generellt uttalande, inte något som är knutet till en viss grupp av de intagna. Permissioner får i första hand komma i fråga som ett led i återanpassning, i nära samband med frigivningen. När man läser er motion ser man att det är fråga om en mycket långtgående uppstramning av de nuvarande reglerna och en viss flykt från tankarna bakom den humana kriminalpolitiken. Jag tycker inte, när jag studerar statistik från senare årtionden, både över permissionsmissbruk och antal rymningar, att jag kan finna belägg för att den humana kriminalpolitiken har havererat. Låt mig ta några siffror som belyser detta. År 1979, när Håkan Winberg var justitieminister, rymde 1 536 stycken från våra anstalter, varav 921 direkt från anstalterna. 78 rymde från de slutna riksanstalterna. Enligt den senaste statistiken från kriminalvårdsstyrelsen, som omfattar budgetåret 1986/87, var det 1 049 rymningar, varav 500 direkt från anstalterna och 33 från de slutna riksanstalterna. Det är alltså fråga om en mycket kraftig minskning av antalet rymningar, nästan en halvering om man räknar dem som rymt direkt från anstalterna. Mer än en halvering blir det från de slutna riksanstalterna. Liknande siffror finner man om man tittar på antalet misskötta permissioner. År 1979, då Håkan Winberg var justitieminister, misskötte sig 2 258 23 genom uteblivande. För 1986/87 var siffran nere i1 354. Under denna period, när man kan säga att antalet intagna totalt sett inte har genomgått någon mer markant förändring men antalet långtidsdömda naturligtvis har ökat, har utvecklingen både när det gäller rymningar och permissioner gått mot en mycket drastisk minskning av rymningarna och av antalet misskötta permissioner. Att ta detta som intäkt för en allmänt skärpt inställning i kriminalvårdssammanhang tycker jag inte att det finns fog för.

Herr talman! Jo, det fordras en skärpt inställning. Det beror på att domstolarna i Sverige mycket motvilligt dömer till fängelse. I de fall fängelsestraff trots allt utdöms, läggs det inledningsvis inom de allra lägsta straffskalorna. De i vårt land som så småningom döms till långa frihetsberövanden, upp till två eller fyra år, har ofta begått mycket grova brott eller bedrivit upprepad brottslighet. Det handlar om grova våldsbrott eller grova narkotikabrott. Det är till stor del detta klientel som är intaget på våra slutna anstalter. De får inte ha möjlighet att avvika under permission, frigång eller rymma direkt från anstalten. Lars-Erik Lövdén nämnde att 33 stycken förra året lyckades ta sig från våra slutna riksanstalter. Oavsett om det är en lägre siffra än året dessförinnan, vilket vore bra, är det en på tok för hög siffra. Detta är ett allvarligt belastat klientel, som ofta gjort sig skyldigt till grov brottslighet. Situationen är inte acceptabel, utan skärpningar måste till i fråga om deras frigång, permission och bevakning. Det är ett krav som jag tror att flertalet medborgare tycker är rimligt, så länge vi inom våra straffskalor, i vår brottsbalk, har ett system som innebär att vi motvilligt dömer till fängelse, och när vi gör det är det mycket korta frihetsberövanden som utdöms de första gångerna. Men vi talar inte om förstagångsförbrytarna, utan om dem som gjort sig skyldiga till grov och upprepad brottslighet, som drabbat enskilda människor i stor omfattning. Det är ett rimligt krav att de får avtjäna dessa långa frihetsberövanden på ett sådant sätt att de inte kan begå brott under den tiden — under rymning eller permission. Det är någonting som jag tror att Lars-Erik Lövdén också instämmer i. Här handlar det i allra högsta grad om att vara human också mot dem, genom att inte ge dem möjlighet att begå nya grova brott.
Herr talman! Regeringsförslaget och utskottsmajoritetens ställningstagande innebär en skärpning av synen på de intagna som är dömda till långvariga fängelsestraff. Jag delar Björn Körlofs uppfattning att det inte är tillfredsställande att man kan rymma från kriminalvårdsanstalterna när man fått ett mycket långt fängelsestraff och betraktas som farlig. Men i er motion och i reservation 3, som moderaterna ensamma står bakom, tar ni inte sikte enbart på detta klientel, utan ni menar ju att permissionsreglerna skall skärpas mera generellt och ni vill över huvud taget ha en mera skärpt syn i dessa frågor. Ni säger i er motion att permissioner i första hand bör komma i fråga som ett led i återanpassningen och i nära anslutning till frigivning. Visst innebär det en glidning mot en mera allmänt skärpt syn på kriminalvården som moderaterna — tack och lov ensamma står Prot. 1987/88:133 bakom genom sin reservation nr 3. 3 juni 1988 Så dessa siffror en gång till. I er reservation konstaterar ni att antalet rymningar har minskat, men jag menar att ni i den offentliga debatten inte är särskilt angelägna om att upplysa om detta förhållande. Det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar och i den offentliga debatten talar om att utvecklingen faktiskt inte har gått i fel riktning utan snarare i rätt riktning. De siffror jag nämnde från talarstolen belyser detta faktum.

Herr talman! Jag har avgivit ett särskilt yttrande i detta ärende för att markera att det finns grupper som kan bli mycket hårt drabbade av de skärpta bestämmelserna. Det rör sig om fångar som är särskilt isolerade på anstalterna, exempelvis utländska fångar och fysiskt och socialt handikappade fångar. Det är viktigt att fästa uppmärksamheten på deras situation. Denna fråga behandlades av lagman Leche i hans utredning, men detta har inte lett till något förslag från regeringen. Däremot har en rad remissinstanser — brottsförebyggande rådet, statens invandrarverk och ombudsmannen mot etnisk diskriminering — uttalat att det behövs lättnader för de isolerade fångarna. Det hade naturligtvis varit önskvärt att man hade kunnat genomföra en lagstiftning i denna fråga parallellt med lagen om villkorlig frigivning men också att de regler som är under utarbetande av kriminalvårdsstyrelsen hade kunnat avvaktas. Nu föreligger inte något förslag på denna punkt, men det kommer att bli nödvändigt att ändra bestämmelserna så att man, i varje fall efter individuell prövning, kan förhindra att denna kategori fångar kommer särskilt i kläm och får en extra bestraffning. Till slut, herr talman, vill jag markera betydelsen av att man i det fortsatta lagstiftningsarbetet inte åstadkommer en särbehandling i särbehandlingen. Det är olyckligt att en grupp av brottslingar — narkotikabrottslingarna — får betydligt strängare permissionsregler än övriga mycket grova brottslingar. På den punkten har utskottet som sin mening uttalat att det är önskvärt att frågan kommer till en lösning. Det är alldeles klart att de mycket stränga synpunkter som har anförts från borgerlig sida måste vara oroande i detta sammanhang. Det sägs ju i en reservation att permissioner bör ges endast i nära anslutning till frigivning. Det som är särskilt allvarligt är att folkpartiet numera intar en så sträng hållning när det gäller permissionsfrågor. Det är välkänt att moderaterna och centern har en sådan syn, men det är däremot inte lika känt att man i folkpartiet numera inte alls har en så human inställning som man hade tidigare.

Herr talman! Det betänkande vi nu skall diskutera är ett i en rad betänkanden detta riksmöte, som behandlar flyktingoch invandrarfrågorna. Betänkandet baseras dels på en regeringsskrivelse, dels på två rapporter från riksdagens revisorer, och dels på en rad motioner från detta och föregående riksmöte. Det är att beklaga, att vi inte har kunnat behandla flyktingoch invandrarfrågorna med ett mera samlat grepp och särskilt att vi ännu inte har fått ta slutlig ställning till de förslag, som framlagts av utredningarna Kortare väntan och Översyn av utlänningslagen. En del av de frågor som behandlas i detta betänkande är mer eller mindre hänskjutna till behandlingen av de förslag som kommer att framläggas vid nästa riksmöte i anledning av de båda utredningarna, som för närvarande är föremål för behandling i regeringskansliet. Å andra sidan skall för rättvisans skull sägas att en del förslag redan behandlats av riksdagen. Utskottet har i annat sammanhang uttalat att de långa väntetiderna vid förläggningarna är ett av de största problemen i flyktingpolitiken, och jag vågar nog tala för ett samlat utskott, när jag säger att åtgärder som är ägnade att förkorta handläggningstiderna är synnerligen viktiga och bör prioriteras. Riksdagen har ju också nyligen tagit ställning till en ny organisation för invandrarverket, som förhoppningsvis skall kunna nedbringa väntetiderna. Måtte det bara inte uppstå akuta problem innan den nya organisationen träder i kraft! Det finns oroande tecken på detta. En del kommuner — inklusive Kommunförbundet — är ju för närvarande minst sagt avvaktande, för att inte säga negativa, till att ta emot fler asylsökande och flyktingar. Å andra sidan engagerar sig många kommuner, enskilda människor och organisationer hårt mot utvisningar av asylsökande, som vistats flera år i kommunerna. Det är bra att människor engagerar sig, men det är viktigt att fastslå, att det måste råda fasta och klara regler på flyktingpolitikens område och att handläggande myndigheter måste känna riksdagens stöd, när de agerar enligt gällande bestämmelser. Herr talman! I det föreliggande betänkandet är vi moderater i utskottet eniga med utskottsmajoriteten på de flesta punkter. Detta beror delvis på att vi avvaktar de förslag, som senare kommer att läggas i anledning av de båda utredningar som jag har nämnt. Vi har dock två reservationer, nr 14 och 15, som jag ber att få yrka bifall till. I reservation 14 anser vi att åtgärder snarast bör vidtagas för att man skall kunna bestämma asylsökandes identitet. Det kan inte godkännas att passlöshet och total avsaknad av identitetshandlingar är nära nog det vanligast förekommande. Inte minst revisorerna har pekat på det faktum att upp till 80 96 — ja, i genomsnitt 50 96 — av de hitresande asylsökande kastar bort varje form av identitetshandling innan de når vårt land. Vi är medvetna om att en flykting kan ha stora svårigheter att uppvisa passhandlingar, men någon form av resedokument och identitetshandling borde kunna krävas, när man kommer för att söka asyl i vårt land. Den fullständiga avsaknaden av varje handling försvårar naturligtvis utredningen och vad värre är: det finns en uppenbar risk att passlösa får företräde framför andra vid asylbedömningen, ett faktum som riksdagens revisorer har påtalat. Dessutom kan man inte freda sig mot att kriminella kommer in i landet för att här fortsätta sin brottsliga verksamhet. Som utskottet säger är frågan om asylsökandes dokumentlöshet uppmärksammad, inte bara hos oss utan även internationellt, och något förslag torde väl vara att vänta med anledning av översynen av utlänningslagen. Vi anser emellertid att riksdagen redan nu bör ge regeringen till känna att sådana åtgärder bör vidtas att asylsökandes identitet säkrare än nu kan bedömas. I reservation 15 upprepar vi vårt förslag om att asylsökande bör kunna få arbetstillstånd under väntetiden. Många asylsökande upplever en stor psykisk påfrestning i att tvingas till sysslolöshet och passivitet, och många svenskar förstår inte att ”väntarna” helt enkelt är ”förbjudna” att utföra arbete. Det finns en risk att de betraktar de asylsökandes beroende av socialvården som ett hot mot den egna välfärden. Det förhållandet kan tyvärr underblåsa den främlingsfientlighet som vi alla bekämpar. Visserligen får de asylsökande rätt att delta i svenskundervisning efter två månaders vistelse här, men vi anser att det borde råda en betydligt större frihet för kommunerna att anordna undervisning och praktikplatser och att ett tidsbegränsat arbetstillstånd skall kunna ges under väntan på uppehållstillstånd här. Därmed, herr talman, yrkar jag bifall till de båda reservationerna och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Det är förtryck av mänskliga rättigheter som ger upphov till världens flyktingproblem. Därför är en generös flyktingpolitik en oumbärlig del av Sveriges globala arbete för de mänskliga rättigheterna. De stater som skapar de största flyktinggrupperna är sådana där den politiska oppositionen förföljs och inte kan verka fritt, där frihetsberövanden sker godtyckligt och av politiska, religiösa eller etniska skäl och där tortyr är ett vanligt vapen i förtryckarnas arsenal. Det kan i vissa fall också vara länder vilkas regeringar inte längre förmår skydda de egna medborgarnas liv och säkerhet. Ofta är de som tvingas fly och söka asyli ett fftämmande land just de människor som mest intensivt sökt bekämpa brotten mot de mänskliga rättigheterna. De senaste åren har inneburit ett västvärldens nederlag på den humana flyktingpolitikens område. Trots att antalet flyktingar i världen inte minskat byggs murarna allt högre i Europa. Den negativa spiralen i västvärldens flyktingpolitik måste brytas. Sverige är ett av de få länder som förmår och förväntas gå i spetsen för en mer human och generös behandling av flyktingar och asylsökande. Därför måste alla tendenser att glida in i en restriktiv hållning med kraft motarbetas. Regeringens och invandrarverkets främsta uppgift på detta område är att vara försvarare av en generös flyktingpolitik, både i internationella sammanhang och i Sverige. 1987 var ett år vi kommer att minnas framför allt för de oroande tendenser och problem som kastade sin skugga över flyktingpolitiken. Främlingsfientliga och rasistiska demonstrationer fick stor uppmärksamhet. Beslut i en enstaka kommun om att inte ta emot flyktingar och att anordna en folkomröstning i frågan var ett uttryck för politiska stämningar som bestämt måste bekämpas. Men samtidigt, herr talman, har svenskarnas vilja och beredskap att välkomna och bereda plats för flyktingar demonstrerats tydligare än tidigare. I olika kommuner har man ställt upp vid aktiviteter för att flyktingar som tyvärr fått vänta på besked i två tre år skall få stanna kvar i Sverige och i den kommun som de lärt känna och trivs i. Sådana fall har på senare tid uppmärksammats i Västsverige. En positiv inställning visar också attitydundersökningar om svenskars tolerans och förståelse gentemot flyktingar och inte minst många kommuners beslut att ta emot flyktingar — ofta ett långt större antal än vad som ursprungligen planerats. Ingenting tyder dess värre på att övergreppen mot mänskliga rättigheter kommer att minska i någon större utsträckning under de närmaste åren. Vi måste därför alltid föra en generös och human flyktingpolitik. Så länge det finns något land i världen där demokratin sitter trångt, måste vi ha beredskap för att ta emot flyktingar i Sverige. Rättssäkerheten måste vara omutlig. Svensk lagstiftning och praxis måste garantera varje asylsökande en human och värdig behandling. Riksdagen har fastslagit att asylpolitiken skall vara human och generös och att lagen skall tillämpas i överensstämmelse med Sveriges internationella förpliktelser. En sådan förpliktelse är artikel 14 i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. Där står: ”Envar har rätt att i andra länder söka och åtnjuta fristad från förföljelse.” Vid tillämpningen av asylbestämmelserna har utvecklats en praxis som innebär att en asylansökan inte prövas i Sverige om den asylsökande har haft möjligheten att få skydd i annat land. Detta gäller inte bara när flyktingen redan fått fristad i annan stat utan även när den asylsökande passerat länder där han kunnat få skydd. Meningen med principen om första asylland var ursprungligen att skapa en skyldighet för det första asyllandet att ge asylsökande fristad. Sedan har den principen också kommit att användas som ett medel för tredje land att förvägra den asylsökande asyl. Sverige tillämpar första asyllandsprincipen mycket strikt. Även korta uppehålli andra länder räcker för avvisning. Detta system upprätthålls trots att Sverige rent geografiskt ligger så till, att mycket få flyktingar kan resa direkt till Sverige utan att passera andra länder. Har flyktingen valt ett annat färdsätt än flyg blir det oerhört svårt för honom eller henne att bevisa att det bara varit fråga om resa igenom ett land utan uppehåll. Första asyllandsprincipen bör inte få tillämpas om den asylsökandes vistelse i första landet är att anse vara av genomresenatur. Viseringstvång för flyktingar är oförenligt med själva flyktingbegreppet. Enligt Genåévekonventionen och svensk lag är det omöjligt att kalla sig flykting i sitt hemland. Först när man är på flykt kan man begära asyl. Folkpartiet tar avstånd från alla förslag om att med hjälp av visumkrav söka förhindra asylsökande att komma in i landet. I strid med utlänningslagen och förarbetena till den har förvarstagande av asylsökande blivit allmänt förekommande i stället för att — som avsikten var — tillgripas i undantagsfall. De som av polisen bedöms få avslag på asylansökan tas på vissa håll i landet regelmässigt i förvar i väntan på beslut. Detta gäller exempelvis barnfamiljer. Tagande i förvar är ett frihetsberövande och måste således tillämpas ytterst restriktivt. För utlänningar som tagits i förvar gäller de lagar som är tillämpliga på häktade och anhållna. Diskrimineringsombudsmannen har dock uppmärksammat att det förekommer klagomål på att dessa regler inte följs. I strid med gällande lag hindras också rättsliga biträden, vänner och anhöriga att komma i kontakt med de förvarstagna. Utlänningar i förvar skall inte underkastas onödiga restriktioner. Barn i flyktingfamiljer bär ofta på svåra upplevelser. De kan ha väl så starka skäl att söka politisk asyl som föräldrarna — kanske de ibland har starkare behov av skydd än föräldrarna; ändå får de ytterst sällan egna utredningar. Den fruktan familjen känner för att tvingas återvända till det land den flytt från drabbar barnen hårt. De reagerar på föräldrarnas sinnesstämning. Deras egen psykiska tillväxt är beroende av att föräldrarna orkar ge dem en trygg omgivning. Barnexpertis bör därför kopplas in från första början av utredningen. Herr talman! Det råder ett principiellt förbud mot att ta barn i förvar. Denna fråga debatterades här i kammaren i går, varvid samma åsikter framfördes som jag i dag hävdar. Senast skärptes bestämmelserna under våren 1987. För att ta barn från asylsökande familjer i förvar fordras ”synnerliga skäl”. I verkligheten har förvarstagande av flyktingbarn accelererat. Det finns statistik över hur ökningen ser ut, framför allt vid Arlandapolisen. Dessa övergrepp mot oskyldiga barn måste få ett slut. Ingen förändring kommer att ske med mindre än att ett förbud mot att ta barn i förvar införs. Det borde vara alldeles självklart att ärenden som rör familjer med barn behandlas särskilt skyndsamt. Herr talman! När beslut har fattats om avslag på asylansökan är det polisens uppgift att verkställa beslutet om avvisning. Alltför ofta har beslutet verkställts på ett för den aylsökande kränkande sätt. Föräldrar och barn har hämtats under natten från sjukhus och flyktingförläggningar har omringats av poliser med hundar, för att nämna några exempel. Ibland har familjer splittrats som resultat av att föräldrar utvisats medan deras barn gått under jorden. I de flesta fall går allt korrekt till och den utvisade lämnar självmant och utan direkt påtryckning landet efter det att polisen och invandrarverket gjort sitt. För övrigt anser vi att utvisningarna måste ske under betydligt mer humana och mindre kostnadskrävande former än för närvarande. Vi anser också att polisen dessutom behöver klarare riktlinjer för att kunna verkställa utvisningar på ett korrekt sätt. I Genåvekonventionen talas om en flyktings rätt till ”skäligt rådrum”. Många av de flyktinginvandrare som anländer till Sverige har en gedigen utbildning bakom sig. Många har också en god arbetslivserfarenhet och yrkeskunskap från sitt hemland. I Sverige har vi ofta misslyckats med att ta till vara dessa resurser, vilket är till men såväl för individen som för landet. Vi vet att många invandrade akademiker har mycket svårt att få en tjänst inom den offentliga sektorn som inte är en ”invandrartjänst”. Deras examina anses ibland inte vara jämställda med svenska eller anses icke kompletta. Det är hög tid att arbetet med att värdera utländska examina, som pågår vid UHÅÄ, intensifieras. Besvikelsen kan bli stor, då den nyanlände upptäcker att ingen efterfrågar hans eller hennes yrkeskunskaper eller förväntar sig att de skulle kunna komma till användning i Sverige. För det svenska samhället innebär detta ett slöseri med såväl mänskliga som ekonomiska resurser. Vi har också just nu ett sådant arbetsmarknadsläge i vårt land att det ur den synpunkten inte skulle vara svårt att göra en speciell insats för alla de arbetslösa invandrare som finns i Sverige. För det är trots allt så att av de arbetslösa som redovisas i Sverige i dag är en oproportionellt stor del invandrare. Också i en annan situation vore det bra att kunna erbjuda flyktingarna ett arbete, och det är under väntetiden. De långa väntetiderna blir än mer destruktiva för den asylsökande som inte får lov att arbeta under tiden. Det är självfallet negativt och förödmjukande att tvingas gå utan arbete under en längre tid. Enligt vår mening är den bästa lösningen på detta problem att radikalt förkorta väntetiderna. Tills detta problem är löst vill vi att riksdagen ger regeringen i uppdrag att pröva möjligheterna att tillåta beredskapsarbete under väntetiden. Herr talman! Det är min förhoppning att vi snarast skall kunna komma fram med och till konkreta lösningar för vår flyktingmottagning, så att den kommer att fungera tillfredsställande för vårt land men framför allt för de människor som måste söka sig ifrån sitt eget land. De flesta söker sig inte ifrån sitt hemland självmant utan på grund av förföljelse. Då är det vår plikt att ställa upp på det sätt som detta fordrar av ett land som Sverige.

Herr talman! Flyktingoch invandrarfrågorna har kommit att behandlas med rätt täta mellanrum här i kammaren. Det är knappt en månad sedan vi behandlade andra delar av invandraroch flyktingpolitiken, och det gör att risken är rätt stor att vi upprepar kända ståndpunkter som vi tidigare har redovisat i debatterna. När det gäller centerpartiets principiella synpunkter i ämnet ber jag därför att få hänvisa till det anförande som jag höll i den debatt vi hade för cirka en månad sedan. I socialförsäkringsutskottets betänkande 27 behandlas dels regeringens skrivelse om flyktingpolitiken, dels revisorernas synpunkter på flyktingmottagandet och dessutom ett antal motioner. Jag vill först säga att den skrivelse som regeringen årligen lämnar till riksdagen är en mycket bra redovisning av hur svensk flyktingpolitik ser ut. För den som vill skaffå sig en fullödig bild av vår flyktingpolitik tycker jag att det är ett mycket bra dokument som riksdagen får del av. Det som hänt sedan vi senast debatterade flyktingoch invandrarfrågorna är de aktioner som förekommer på ett antal platser i landet. Människor hungerstrejkar eller protesterar på andra sätt mot handläggningstiderna och mot utvisningsbeslut. Efter att ha lyssnat till vad som sagts i debatten och tagit del av vad som hänt vid de här aktionerna tycker jag att det är viktigt att ta fasta på en mycket tragisk sak men också på en positiv sak med aktionerna. Det tragiska är de långa handläggningstiderna, som vi har diskuterat ett antal gånger här i riksdagen. Jag har sagt i debatterna de senaste åren att de långa handläggningstiderna på sikt kommer att urholka förtroendet för den svenska flyktingpolitiken, och vi är litet i den situationen i dag. Vi vet att det finns ambitioner på flera håll, och det finns förslag som är inriktade på att få till stånd en snabb förkortning av handläggningstiderna. Jag vill understryka med skärpa att vi från centerpartiets sida anser att det är viktigt att det sker en snabb förbättring härvidlag. Det som jag tycker är positivt i det som händer är att svenskar är så engagerade i flyktingpolitiken. Kring de aktioner som genomförs på ett antal platser har vanliga svenskar engagerat sig i enskilda flyktingärenden. Jag tycker att det är positivt med detta starka folkliga engagemang kring flyktingpolitiken, och det kan nog sägas vara det hoppingivande i samband med de här aktionerna. Det är också, tycker jag, värt att notera att aktionerna äger rum på platser där man tidigare inte har tagit emot flyktingar. Det är ju en del i det nya flyktingmottagadet, som det har riktats kritik mot, att man placerar ut flyktingar på små orter och i delar av landet där det tidigare inte har tagits emot flyktingar. Jag tycker att det som sker visar att flyktingmottagandet just på de små orterna har fungerat väldigt bra. Det har visat sig att kontakterna mellan flyktingarna och lokalbefolkningen har blivit mer omfattande på små orter än i de stora. Där tror jag att vi också har förklaringen till det engagemang som finns hos asylgrupper och i vissa fall t.o.m. från hela kommuner. I utskottsbetänkandet behandlas, som jag sade, också ett antal motionskrav, och vi har i anslutning därtill från centerns sida avgivit tre reservationer, av vilka två är gemensamma med folkpartiet. Den första reservationen handlar om förvarstagande av barn. Det är en känd uppfattning att vi inom både centern och folkpartiet är mycket kritiska mot det sätt på vilket man har tagit barn i förvar. Vi kan konstatera att den utredning som gjorts av JK till stora delar gett oss rätt i den kritik vi har riktat mot hur systemet fungerat, bl.a. vid Arlandapolisen. Vi har i den här reservationen, liksom i tidigare yrkanden från vår sida, krävt att man skall införa ett absolut förbud mot att ta barn i förvar. Vi begär att regeringen skall lägga fram ett sådant förslag, och vi tycker att vår argumentation på den punkten har stärkts av de utredningar som gjorts under det senaste året om hur förvarstagandet av barn har fungerat. Den andra reservationen som vi har gemensam med folkpartiet gäller familjesplittringen. I utvisningsärenden förekommer det att föräldrarna har utvisats för sig och att man sedan har utvisat barnen. Ibland har en förälder utvisats först och därefter övriga familjemedlemmar. Jag vet att det finns en ambition hos alla myndigheter att så inte skall ske, men det gör det trots allt vid olika tillfällen. Vi menar från centerns och folkpartiets sida att det är en mycket inhuman modell som tillämpas. Vi anser att humanitära skäl måste ta överhanden över vad som sägs i regelboken, dvs. att man skall se till att ha familjen samlad innan det sker en utvisning. Det förekommer att barn göms undan och att de asylsökande på det sättet själva medverkar till familjesplittring, men vi tycker trots allt — även om splittringen är sjävförvållad — att de humanitära skälen måste gå före vad som så att säga annars gäller i lagstiftningssammanhang. Den tredje punkten där vi har en reservation handlar om flyktingars rätt till utbildning och arbete. Det finns fler motioner inom det området, men de har hamnat i arbetsmarknadsutskottet. Det gäller bl.a. de motioner som vi har väckt från centerns sida med anledning av förslagen i kompletteringspropositionen. Låt mig bara säga på den punkten att det vi tycker är viktigt är att man använder väntetiderna på ett riktigt sätt. Vi har föreslagit att tiden skall få användas till svenskundervisning och arbetslivspraktik. Sådana försöksprojekt är nu på gång på olika håll i landet, och det hälsar vi med tillfredsställelse. Det finns en sak som är oroande i samband med det förhållandet att det ges ut socialbidrag under tre år efter det att flyktingen har fått uppehållstillstånd. Vi har noterat vid våra kontakter med flyktingsamordnare och kommuner att det finns en klar tendens i dag, på grund av att staten har ett stödsystem som innebär att kommunen garanteras bistånd till flyktingar under en treårsperiod, att man skjuter på en rad åtgärder som skulle kunna leda till att flyktingen själv kunde skaffa sig ett arbete och få sin försörjning. Det finns visserligen praktiska hinder för flyktingar att skaffa sig arbete. Det gäller dels språket, dels meritvärderingen, som Kenth Skårvik var inne på tidigare. Men det finns inte heller i dag någon riktig styrmekanism som sätter fart på arbetet att slussa ut flyktingarna på arbetsmarknaden. De har sin försörjning tryggad under en längre period. I motionerna i arbetsmarknadsutskottet har vi föreslagit att man skulle ändra regelsystemet så att det gav möjlighet för kommunerna att använda denna statliga ersättning också för att slussa ut flyktingarna på arbetsmarknaden. Det handlar alltså om att ge kommunerna något friare händer. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationerna 10, 12 och 17.

Herr talman! Flyktinginvandringen till Sverige och andra länder är en avspegling av förhållanden och händelser i vår omvärld. De ökade klyftorna mellan rika och fattiga länder och ökningen av orättvisorna skapar ett växande antal sociala och politiska krissituationer. Människor tvingas fly undan förtryck, förföljelser och svåra lidanden som de utsätts för i sina hemländer. Man kan i dag konstatera att flyktingproblemen i världen är mycket stora och att de växer. Den stora delen av bördan bärs i dag av fattiga underutvecklade länder i tredje världen, medan de högt industrialiserade länderna i Europa anstränger sig för att bygga täta murar omkring sig för att skydda sig mot flyktingtillströmningen. Läget i Europa är allt annat än gott för flyktingar i dag. Tolkningen och tillämpningen av flyktinglagstiftningen har skärpts i så gott som alla västeuropeiska länder. I vissa länder, bl.a. Danmark, har själva lagstiftningen skärpts. Också i Norge håller man på att göra flyktingreglerna strängare. Vi har fått strängare visumregler, och i vissa länder har man överfört ansvaret för visumoch passgranskningen till flygbolag osv. I många länder, bl.a. Frankrike och Västtyskland, sammankopplar man flyktingfrågan med terroristhotet. Förändringar har gjorts i polisoch terroristlagstiftningen litet varstans i Europa. Mot denna bakgrund anser vi att Sverige borde ta initiativ på statsministernivå för att medverka till en internationell överenskommelse, åtminstone i Europa, om en humanare och generösare tillämpning av flyktinglagstiftningen.

Vi är självklart medvetna om att enskilda länder, t.ex. Sverige, inte ensamt kan lösa världens ekonomiska och politiska krissituationer eller bära bördan av de stora flyktingströmmar som finns i dag. Men vi kan aktivt medverka för att påverka utvecklingen positivt på två sätt. Det första sättet försökte jag beskriva: initiativ på internationell, europeisk nivå. Det andra sättet anser jag berör Sverige. Utvecklingen ställer större krav på oss, och det är nödvändigt för oss att kunna försöka närmare precisera vad vi menar med generös och human flyktingpolitik. Herr talman! Alla partier är för en human och generös flyktingpolitik, men när det gäller definitionen om vad som är humant och generöst finns det tydligen olika uppfattningar. Vi från vpk anser att en human och generös flyktingpolitik bör utgå från kriterier som är något annorlunda än vad de Övriga partierna anser. Regeringen, exempelvis, anser att vi i förhållande till vår folkmängd och i jämförelse med andra länder i Europa har en generös och human flyktingpolitik.

Mot denna bakgrund anser vi att flyktingpolitiken i dag i den praktiska tillämpningen är onödigt restriktiv. Den sammanfaller inte med den allmänna rättsuppfattningen, vilket inte minst alla aktioner vittnar om, t.ex. den på västkusten. Folk ställer upp till skydd för flyktingar och för krav om en humanare praxis, i motsats till vad regeringen praktiserar. Vi anser att en generösare och humanare flyktingpolitik skulle innebära exempelvis att regeringen tar mera hänsyn till de förhållanden som utvisade Prot. 1987/88:133 hamnari när de återvänder till sina hemländer. Där ovisshet råder om hur en utvisad persons framtida öde kommer att gestalta sig borde det vara tillräckligt skäl att vara mera generös i den flyktingpolitiska tillämpningen. Vi anser exempelvis att regeringens bedömning av den demokratiska processen i Turkiet leder till att man inte beviljar politisk asyl för människor som bevisligen är förföljda i detta land, kurder och turkar. Vi anser att trots den skenbara demokratiska utvecklingen i detta land förföljs människor fortfarande därför att de tillhör vissa partier, arbetar för att skapa fackföreningar eller för att fördjupa demokratin. Regeringen borde ompröva nuvarande praxis. Dessutom anser vi att strikta och stränga tillämpningar av visumtvånget resulterar i t.ex. att föräldrar inte tillåts träffa sina barn som vistas i Sverige. Detta grundar sig på en panikartad rädsla för att alla dessa personer skall passa på tillfället att stanna i Sverige. Vi borde vara generösare när det gäller att tillåta familjemedlemmar att träffa sina släktingar som vistas i Sverige. Detta anser vi vara elementärt. Det kan vara nödvändigt att understryka behovet av en human och generös flyktingpolitk. Vidare kan det också vara nödvändigt att i detalj tala om hur denna politik borde gestalta sig. Samtidigt anser vi från vpk att det är helt nödvändigt att vi även skapar förutsättningar här i landet för att praktisera och förverkliga den humana och generösa flyktingpolitiken. I dag befinner vi oss i en situation där organisationsmodellen med det kommunala flyktingmottagandet som sådant medför så pass stora problem att det i sig kan utgöra ett objektivt hinder för förverkligandet av den humana och generösa flyktingpolitik som riksdagen har fattat beslut om. Det finns i dag tiotusentals flyktingar som väntar i förläggningar på att placeras ut i olika kommuner. Bland dem är det 15—20 920 som redan har fått sin politiska asyl. Men de kan trots detta inte placeras ut i olika kommuner beroende på de svårigheter som i dag finns med det kommunala flyktingmottagandet. Vad består dessa svårigheter då i? Den allra största svårigheten är bostadsfrågan. Det räcker inte att deklarera nödvändigheten av en human och generös flyktingpolitik såvida man inte kommer med konkreta förslag för att lösa de svårigheter som vi i dag har när det gäller flyktingmottagandet i olika kommuner. Vi har från vårt parti föreslagit att staten borde gå in och finansiera tillfälliga genomgångsbostäder som skall vara tillgängliga för alla som är i omedelbart behov av en bostad. När jag säger alla menar jag inte bara flyktingar utan även ungdomar, frånskilda kvinnor och över huvud taget alla som är i omedelbart behov av en bostad. Detta föreslår vi för att man skall undvika en flyktingsegregation i dessa kommuner. Dessa bostäder skall då tilldelas på frivillig grund, dvs. den person som tilldelas en sådan lägenhet skall samtidigt få behålla sin plats i den ordinarie bostadskön. Detta skall alltså inte ses som en permanent lösning utan som en nödvändig lösning för itt man skall kunna göra något åt den akuta situation som i dag råder. RBostadssituationen i olika kommuner löses inte på tre—fyra år. Därför måste man hitta provisoriska lösningar. Detta är kanske inte den bästa lösningen, raen det är en nödvändig lösning. Framför allt är detta en förutsättning för förverkligandet av den humana och generösa flyktingpolitiken. Om man inte löser dessa problem skapas nya problem. Hitintills har vi talat om väntetiderna för de asylsökande som väntar på besked från myndigheterna. Det är besvärligt och negativt nog. Snart kommer vi att ha ett nytt slags väntetider som gäller människor som redan har fått sin politiska asyl men som inte kan placeras ut i olika kommuner på grund avt.ex. svårigheter att finna en bostad. Därför anser vi att en förutsättning för en harmonisk och funktionell integrering av flyktingar i olika kommuner är att invandrarverket i sina överenskommelser med kommunerna utgår från de kriterier som riksdagen tidigare har fastställt. Det innebär att man skall kunna bygga denna typ av bostäder i de kommuner som har efterfrågan på arbetskraft och som har en tillfredsställande arbetsmarknadssituation. Det är nödvändigt för att man skall få en harmonisk tillämpning av det kommunala flyktingmottagandet. Herr talman! De flyktingar som har vistats här i landet två tre år i väntan på myndigheternas beslut har hunnit rota sig i landet, deras barn går i skola här och de har fått en förankring i samhället. Det är inte dessa människor som bär skulden för dessa långa väntetider, utan det är myndigheterna som bär ansvaret. Därför måste myndigheterna också ta konsekvenserna. Det skulle därför vara värdefullt om partierna diskuterade ett förslag som innebär att personer som har kommit till Sverige före årsskiftet 1987—1988 och har vistats en viss tid i landet borde få stanna, inte av politiska skäl utan av humanitära skäl. Det är ointressant om de är flyktingar eller inte. Det intressanta är att de befinner sig i en situation som de inte själva bär skulden till. De borde därför få stanna i Sverige av humanitära skäl. På det sättet skulle väntetiderna förkortas avsevärt, och den nya organisationen i invandrarverket skulle börja fungera på ett effektivt sätt. Detta är ett förslag, och jag hoppas att de övriga partierna har tid att kommentera det. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga vpk-reservationer.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 27 behandlar dels regeringens skrivelse om flyktingpolitiken, dels förslag från riksdagens revisorer om flyktinginvandringen till Sverige och förslag angående kostnaderna vid invandrarverkets flyktinganläggningar. Riksdagsrevisorernas granskning av flyktinginvandringen till Sverige har inriktat sig på fyra huvudområden. Det första är tyngdpunkten i den svenska flyktingpolitiken. Det andra är kostnaderna för verksamheten vid de statliga flyktinganläggningarna. Revisorerna anser att kostnadsspridningen och kostnadsnivån har varit sådan att man ville göra en närmare granskning. Det tredje huvudområdet är flyktinginvandringens återverkan på kommunerna. Det fjärde är inresekontrollen. Utskottet anser att den granskningsrapport som ligger till grund för revisorernas förslag är en värdefull genomgång av och belysning av vår flyktingpolitik. Utskottet konstaterar också att de frågor som revisorerna tagit upp i skrivelsen omfattas av det förändringsarbete som pågår och därför inte påkallar någon åtgärd från riksdagen. Den andra granskningsetappen har också slutförts. Revisorerna har analyserat kostnadsutfallet budgetåren 1985 87 vid 23 av invandrarverkets förläggningar. Revisorerna anser att det genom en mera effektiv och kostnadsinriktad styrning av verksamheten borde vara möjligt att göra årliga besparingar på flera tiotals miljoner kronor. En del av de frågor som revisorerna tar upp i sitt förslag har ett nära samband med den nya organisation av invandrarverket som riksdagen behandlade den 31 maj, alltså i tisdags. De frågor som har samband med anslaget till invandring, bl.a. frågan om kommunala mottagningscentra, har utskottet behandlat i sitt betänkande nr 21, som riksdagen också har fattat beslut om och därmed godkänt. Utskottet anser därför inte att någon åtgärd från riksdagens sida behövs med anledning av riksdagsrevisorernas förslag. Regeringen har lämnat sin årliga skrivelse till riksdagen om den svenska flyktingpolitiken med tonvikt på 1987. Skrivelsen inleds med en sammanfattning av principerna för den svenska flyktingpolitiken. Flyktingsituationen i världen och Sveriges roll i det internationella flyktingarbetet beskrivs. Att Sverige under året aktivt deltagit i det internationella flyktingarbetet inom FN och andra organisationer framgår tydligt av regeringens skrivelse. Regeringen har under 1987 genom olika insatser verkat för en fortsatt generös och human flyktingpolitik, även om massmedia ibland försökt att ge en annan bild. Enligt FN:s beräkningar finns det ca 15 miljoner flyktingar i världen. Av dessa har under 1987 ca 157 000 sökt sig till Västeuropa, och av dem har ca 18 000 ansökt om asyl i Sverige. Av dessa 18 000 fick 16 545 uppehållstillstånd. Vi har haft en ökning av antalet asylsökande sedan 1984, och som situationen i världen för närvarande ser ut finns det ingenting som tyder på någon omedelbar minskning av antalet flyktingar. Det stora antalet asylsökande till Sverige har medfört alltför långa handläggningstider i asylärenden. Regeringen inledde därför under 1987 ett översynsarbete inom invandraroch flyktingpolitiken. Arbetet syftade till att radikalt förkorta handläggningstiderna och därmed minska påfrestningarna för dem som väntar på beslut. Samtidigt vill man begränsa samhällets kostnader under väntetiden och också få till stånd en effektivare flyktingmottagning. Arbetet är uppdelat i fyra delar: en teknisk översyn av utlänningslagen; en utredning om nya rutiner för handläggning av asylärenden. De båda utredningarna är klara och bereds nu i regeringskansliet. De andra två delarna — bistånd åt asylsökande och en ny organisation för statens invandrarverk — har riksdagen nyligen beslutat om. Kommunernas mottagande av flyktingar har också ökat varje år sedan 1985 när det nya systemet för flyktingmottagandet infördes. Under 1985 mottogs 14 000 flyktingar och asylsökande i 137 kommuner. Under 1987 tog landets kommuner emot ca 18 000 flyktingar, asylsökande och anhöriga till flyktingar. Av landets 284 kommuner deltog 245 i flyktingmottagandet. Trots att det kommunala mottagandet ökade med ca 22 26 motsvarade det inte behovet. Beläggningen på invandrarverkets förläggningar ökade därför från ca 5 600 vid årsskiftet 1986-1987 till ca 9 000 vid slutet av 1987. Till siffran 9 000 skall också läggas 1 000 asylsökande som tillfälligt inkvarterats på hotell eller liknande i olika kommuner. Om flyktinginvandringen kommer att ligga på samma nivå 1988 — och det finnsinget idag som tyder på något annat —- innebär det ca 20 000 nytillkomna flyktingar och asylsökande. Om förläggningstiden inte skall öka ytterligare krävs ca 20 000 kommunplatser varje år. Långa förläggningstider försvårar flyktingarnas inträde i vårt samhällsliv och gör det svårare för dem att komma ut i arbetslivet. Ett flyktingmottagande på ca 20 000 per år motsvarar 2,8 bo av Sveriges befolkning. Det är önskvärt att varje kommun har en mottagning på den nivån. Den största orsaken till att många kommuner har svårt att ta emot fler flyktingar är bristen på bostäder. Bristen på bostäder är ju inte enbart ett problem för flyktingar. För att inte förläggningstiderna skall bli alltför långa kommer regeringen att ge invandrarverket i uppdrag att bedriva en begränsad försöksverksamhet med kommunala mottagningscentra. Försöksverksamheten innebär att kommunerna inrättar särskilda genomgångsbostäder för flyktingar. Vid dessa mottagningscentra skulle flyktingar kunna tas emot terminsvis direkt från en förläggning. Till utskottets betänkande finns 17 reservationer fogade. Några av dem skall jag kommentera. Reservation nr 13 gäller flyktingbarnens situation. Flyktingbarnen befinner sig i en svår situation, och många bär på svåra upplevelser. Det är viktigt att ge barnfamiljerna bästa möjliga stöd. Enligt praxis prövas också ärenden där det finns barn med förtur. Det är viktigt att barnens situation uppmärksammas under utredningstiden och vid vistelse på förläggning. Socialstyrelsen har gjort en kartläggning av barnens sociala, medicinska och psykologiska situation. Utredningen är nu under beredning i regeringskansliet. Socialstyrelsen utreder också på uppdrag av regeringen behov av stödinsatser från socialtjänsten och hälsooch sjukvården hos de flyktingbarn som fått stanna i Sverige. Den utredningen kommer att överlämnas till regeringen inom de närmaste dagarna. Regeringen vill göra en samlad bedömning av flyktingbarnens situation och därefter föreslå åtgärder. När det gäller minderåriga barn som kommer till Sverige utan sina föräldrar kommer de vanligtvis först till Carlslund. Där har man ordnat ett särskilt mottagande, och man har också ett grupphem. En utredning görs bl.a. angående släktförhållanden. En del barn kan komma att placeras hos släktingar i olika delar av landet. För de barn och ungdomar som inte har anhöriga att flytta till har placering ordnats i ett kommunalt grupphem, familjehem eller på en folkhögskola. Jag yrkar avslag på reservation nr 13. Reservationerna 15, 16 och 17 gäller arbetstillstånd för asylsökande. En utlänning som har ansökt om tillstånd att få stanna i Sverige har inte rätt att arbeta under tiden han väntar på besked. Problemen, som utskottet och även reservanterna ser det, är de långa handläggningstiderna och den därmed påtvingade sysslolösheten. Arbete pågår med att förkorta handläggningstiderna. Från socialdemokratiskt håll anser vi det som självklart att arbetskraftsinvandringen skall vara reglerad. Därför krävs arbetstillstånd innan någon utlänning har rätt att ta anställning — ett arbetstillstånd som prövas i förhållande till arbetsmarknadens behov. Om asylsökande skulle ges arbets tillstånd innan de fått uppehållstillstånd, skulle man åsidosätta den reglerade arbetskraftsinvandringen. Frågan om de asylsökandes sysslolöshet måste därför lösas på annat sätt än genom tillfälliga arbetstillstånd, först och främst genom att kraftigt förkorta handläggningstiderna. De som redan har uppehållsoch arbetstillstånd har svårt att få arbete. Regeringen har insett det och föreslår därför i kompletteringspropositionen arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att komma till rätta med problemen. När industrier på många håll i landet ropar efter arbetskraft är det oacceptabelt att så många flyktingar och invandrare går utan arbete. Med detta, herr talman, yrkar jag avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag beklagar att socialdemokraterna har en så stelbent syn på möjligheterna att bevilja temporärt arbetstillstånd. Vid de kontakter jag har haft med asylsökande som väntar ute i förläggningarna påtalas ofta att man verkligen lider av sysslolösheten. Man vill inget hellre än att få någon form av arbete. Jag vet att många själva har skaffat sig arbete men inte har möjlighet att ta emot det. Det skulle verkligen vara en humanitär åtgärd av stora mått, som jag ser det, om de kunde få arbetstillstånd. Jag hoppas att socialdemokratin tänker om på denna punkt. För övrigt delar jag helt den synpunkten att det är nödvändigt att förkorta handläggningstiderna avsevärt. Där kämpar vi alla åt samma håll.

Herr talman! Maud Björnemalms anförande var väldigt allmänt. Jag förstår det. För det första har vi diskuterat de här sakerna, precis som Rune Backlund sade i sitt anförande, vid många tillfällen under senare tid, vilket gör att man känner att man bara upprepar en massa saker. För det andra vet vi att det nu är mycket på gång. För det tredje ser jag, och det visste Maud Björnemalm, att invandrarministern skall tala efter Maud Björnemalm, varför vi kan avvakta och se vad invandrarministern har att komma med. Vi är naturligtvis glada över att det pågår utredningar om flyktingbarnens situation. Vi hoppas att det verkligen kommer en proposition snart och att vi får se resultat. När det gäller arbetstillstånden förstår jag mycket väl situationen. Vi vet att det hela beror på de långa behandlingstiderna. Men nog tycker vi att man skulle kunna ge kommunerna möjlighet att skaffa beredskapsarbete åt dem som nu får vänta ganska lång tid. Jag håller med Gullan Lindblad om att det är en otrolig situation som vi har. Jag tror också att vi skulle skapa mer förståelse för våra flyktingar ute i kommunerna, om vi hade dem i arbete i stället för att de tvingas leva på det sätt de nu gör när de inte har arbete. Jag ber att få återkomma litet senare.
Herr talman! Jag delar Maud Björnemalms uppfattning att vi måste ha en reglerad arbetskraftsinvandring, vilket i sin tur innebär att man inte kan ge temporära arbetstillstånd under väntetiden. I så fall skulle man få en ytterligare omgång i ärendebehandlingen, och det vore inte rationellt. Det finns dock problem i detta sammanhang. Vi har alla ambitionen att handläggningstiderna skall avkortas, och man har dessutom beslutat att inte flytta ut till kommunerna flyktingar vilkas arbetstillstånd inte är klara. Detta leder till att flyktingar kommer att sitta längre tid på förläggningarna. Till detta bidrar också bristen på platser ute i kommunerna. Under sådana förhållanden tycker jag att det är rimligt, som vi har skrivit i vår motion, att man får använda väntetiden till att förbereda sig för det svenska samhället, bl.a. med hjälp av svenskundervisning och arbetslivspraktik. Ett annat stort problem uppstår när flyktingen kommer ut till sin kommun. Staten har åtagit sig att under en treårsperiod efter det att arbetstillstånd meddelats utbetala statsbidrag till kommunen för flyktingen. Man känner då inte något tryck på sig att snabbt slussa ut vederbörande på arbetsmarknaden. Kommunen känner sig inte pressad att göra någonting förrän treårsperioden har gått till ända. Jag upplever när jag träffar flyktingsamordnaren och andra berörda att situationen för närvarande är mycket passiviserande. Kommunen får sitt bidrag, och det förflyter långa tider innan samhällets arbetsförmedlingsorgan gör några direkta insatser. Samtidigt ropar industrin och den offentliga sektorn efter arbetskraft. Det finns flyktingar som har utbildning och klara arbetstillstånd, men man når inte varandra, eftersom det inte finns några riktiga styrmedel och inga väl upparbetade kontaktvägar. Vi vill mot denna bakgrund att regelsystemet för det ekonomiska bidraget till kommunerna skall förändras så, att kommunerna skulle få friare möjligheter att använda bidraget till direkt sysselsättning. Detta är tankegången i en motion som behandlas av arbetsmarknadsutskottet.

Herr talman! Det faktum att det i dag finns nära 10 000 flyktingar som i olika förläggningar väntar på att placeras ut i olika kommuner gör att hela diskussionen om arbetstillstånd för asylsökande är fullständigt meningslös. Vad hjälper det om de får arbetstillstånd när de inte kan placeras ut i kommuner, där de kan skaffa sig ett jobb? 2 000 personer eller 15—20 96 av dem som väntar i förläggningar har redan arbetstillstånd, men de kan ändå inte placeras ut i kommuner, eftersom inga kommuner vill ta emot dem.

Samtidigt sitter alltså ungefär 2 000 flyktingar och väntar arbetslösa i förläggningar. Den här ekvationen måste vi lösa. Det är bostadsfrågan som är flaskhalsen. Kan ni inte från de övriga partierna lägga fram ett enda konstruktivt förslag till hur vi skulle kunna lösa detta problem? Placera flyktingar i de kommuner som bevisligen har en efterfrågan på arbetskraft och som bevisligen har en tillfredsställande arbetsmarknadssituation! Utveckla kom munala rutiner för flyktingmottagandet! Det enda som de här flyktingarna inte har är bostäder. Om man inte kan komma fram till något konkret förslag för att lösa detta problem ekar det falskt om de allmäna deklarationerna om humaniteten i flyktingpolitiken.
Herr talman! Som jag sade tidigare får man försöka komma till rätta med denna påtvingade sysslolöshet på flera olika sätt, men det effektivaste är naturligtvis att förkorta handläggningstiderna. Jag tror inte att man löser problemet genom att ge tillfälliga arbetstillstånd. Då kommer ju en hel del andra problem i släptåg. Under sådana förhållanden skulle människor kunna söka politisk asyl för att få tillfälligt arbetstillstånd. Jag tycker att arbetslösheten för de många flyktingar och invandrare som redan har fått uppehållstillstånd är ett betydligt större problem. Regeringen har också, som jag sade tidigare, insett detta och har lagt fram förslag till åtgärder i kompletteringspropositionen. Det stora problemet är flyktingarnas och invandrarnas bristande kunskaper i svenska. De som vistas ute på förläggningarna har dock redan efter två månader i Sverige rätt att delta i svenskundervisningen, och många gör det. I åtskilliga kommuner har man börjat kombinera svenskundervisningen med praoperioder för att ge flyktingarna en inblick i hur det svenska samhället fungerar.

Herr talman! Jag vill först uttrycka min uppskattning över den i grunden breda politiska enighet som råder när det gäller vår flyktingpolitik. Det är en stor styrka vid bedrivandet av vår flyktingpolitik, i dag och på längre sikt. Behov av insatser för flyktingar kommer ju att finnas inte bara i år utan under många år framöver. Därför är det viktigt att värna om flyktingpolitiken och att vi gör klart för oss vad den egentligen innebär. Det är också viktigt för att vi skall kunna bemästra de tendenser till främlingsfientlighet som finns i vårt samhälle — sådana finns ju, om också dess bättre i ganska ringa grad. Vi ser med stor oro på utvecklingen i vissa andra länder. Frankrike och även Danmark och Norge har ju fått politiska grupperingar som driver klart främlingsfientliga, för att inte säga rasistiska uppfattningar. En av de åtgärder som vi vidtar för att komma till rätta med detta är tillsättandet av kommissioner mot främlingsfientlighet och rasism, vilka får väl tilltagna resurser. Det är ingen som i den här debatten har talat för en restriktivare praxis i vår flyktingpolitik, tvärtom. De som har uttalat sig för en förändring vill ha en liberalare praxis. Men vi måste ju i den här församlingen också visa en insikt i problemen, och sådana finns. Man kan inte bara med vackra ord förverkliga en flyktingpolitik. Det gäller inte bara att ge arbetstillstånd utan också att bereda flyktingarna en värdig tillvaro i vårt land. I det avseendet tycker jag att det i viss utsträckning brister i den debatt som här förts från oppositionens sida. Det finns ett starkt engagemang ute i kommunerna, och det är vår stora tillgång i dagens flyktingpolitik. Det är unikt i världen att praktiskt taget alla kommuner ställer upp för att ta emot flyktingar. Hade vi inte lyckats på den punkten, skulle vi inte ha kunnat bedriva en flyktingpolitik på den höga nivå som vi i dag kan upprätthålla. Men när det är sagt måste det också konstateras att insatserna från kommunerna inte räcker. Därför ökar antalet flyktingar och asylsökande på förläggningarna, och tiderna för deras vistelse där förlängs alltmer. Detta är en ohållbar situation. De som nu pläderar för en liberalare praxis i tillämpningen av vår utlänningslag måste rimligtvis också ta ett ansvar för att göra denna tillämpning möjlig. Det kan inte bara vara en fråga om att ge arbetstillstånd, utan vi måste också ta de praktiska konsekvenserna av detta, om vi vill liberalisera vår flyktingpolitik. Jag vill säga några ord om vissa vilseledande inslag i debatten, vilken jag tycker är ganska besvärande. De har också smugit sig in här i kammaren, men det är framför allt i den allmänna massmediedebatten som de kommer till uttryck. Man skiljer inte mellan asylsökande och flyktingar. Detta är grundläggande. När man i debatten talar om dem som kommer till Sverige och söker en fristad, kallar man dem alla flyktingar. När någon drabbas av utvisning säger man allmänt att regeringen och invandrarverket har utvisat flyktingar. Regeringen utvisar inte flyktingar. Det är asylsökande som bedöms inte ha flyktingskäl och inte heller andra starka humanitära skäl att anföra som drabbas av utvisning. Det finns flera orsaker till detta. Den inledande paragrafen som gäller flyktingpolitiken lyder: en flykting skall inte utan synnerliga skäl vägras fristad i Sverige, om han behöver sådant skydd.” Där stannar de flesta som läser och skriver om flyktingpolitiken. ”En flykting skall inte utan synnerliga skäl vägras fristad — — -” står det. Detta är också vad som tillämpas. Men en asylsökande är inte alltid en flykting. När vi konstaterat att en asylsökande är flykting utvisas han inte, om han inte har begått grova brott. En flykting kan utvisas i samband med grov kriminalitet, men inte i andra sammanhang. Den som inte är flykting kan inte göra anspråk på uppehållsoch arbetstillstånd i Sverige inom ramen för reglerad invandring. Denna grundläggande kunskap måste vi hjälpas åt att föra ut, om vi skall få ordning och balans i debatten. De som nu protesterar, strejkar och deltar i andra aktioner framträder alla som flyktingar. Men det är de inte. Alla är inte flyktingar. Det talas om hårdnande flyktingpolitik i Sverige. Det är vilseledande. Påståendet har inte någon grund i verkligheten. Vpk talar i en reservation om att bedömningen vid mottagandet av flyktingar från Turkiet inte skall grundas på uppgifter enbart från turkiska myndigheter. Vi grundar inte vår bedömning på uppgifter från myndigheter i det land varifrån den asylsökande kommit. Ett sådant påstående är grovt vilseledande. Vi grundar vår bedömning på information från våra egna ambassader, från oppositionspartier, frivilliga organisationer, den allmänna kunskap vi har om landet och naturligtvis framför allt på vad den asylsökande själv har sagt. Men vi går inte till den regim varifrån vederbörande har flytt för att få uppgifter om personen. Det vore ju förfärligt om så skulle ske, och till stor skada för den asylsökande. Det talas om att vi bryter mot utlänningslagen. Det gör vi inte. Konstitu tionsutskottet har granskat detta och konstaterat att det inte finns anledning att göra några erinringar. Sverige är ledande i Europa på detta område. Låt oss vara glada och stolta över det, även om vi känner till bristerna i vår flyktingpolitik. Det kommer alltid att finnas brister i flyktingpolitiken. Det finns ingen fullkomlig flyktingpolitik. Det talas om de långa handläggningstiderna. Dessa är ett stort problem. Men tala inte om de långa handläggningstiderna som om alla fick vänta i två år! Så är det inte. Många får besked snabbt. Jag känner till fall där man fått besked på tre veckor. Jag träffade en rumän i Sverige som efter en månad fått sitt tillstånd och ett arbete. Han var ute i arbetslivet. I klara fall, där det är uppenbart att vederbörande är flykting, tar handläggningen i allmänhet inte så lång tid. Den kan ta för lång tid, men aldrig så långa tider som det brukar talas om. Det är om vederbörande inte har skäl eller uppgett oriktiga uppgifter och det gång på gång krävs utredningar som handläggningstiderna blir långa. När någon säger att han har väntat här i två år och inte fått besked, är det aldrig sant. I så fall skall det vara något alldeles speciellt. Den asylsökande har vanligtvis fått besked från invandrarverket. Men han tycker att han har fått fel besked, och så har han överklagat. Sedan har han fått ett besked från regeringen som han inte heller är nöjd med. Därefter har han lämnat nya uppgifter till polisen, och ärendet har gått till invandrarverket igen. Då tar det lång tid. Alexander Chrisopoulos säger att det alltid är myndigheternas fel när handläggningstiderna blir långa. Så är det inte. Det är faktiskt inte alltid myndigheternas fel. Vi skall ta på oss vår skuld och invandrarverket får ta på sig sin. Men det är ofta den asylsökandes eget fel, genom att han har fördröjt och förhalat handläggningen och kommit med olika uppgifter. Jag skulle kunna nämna rader av exempel på detta. Det gäller bl.a. ett fall med en asylsökande, som av regeringen fick avslag på sin ansökan i februari i fjol. Den asylsökande gick sedan till polisen och anförde helt nya skäl, som gjorde att polisen måste överlämna ärendet till invandrarverket. Invandrarverket måste i sin tur överlämna det hela till ambassaden i det land som den asylsökande kom från, för att kontrollera uppgifter och göra en utredning. Efter allt detta utredande finner man att de nya uppgifterna är helt falska. Skall vi då säga att det nu har gått så lång tid, på grund av att den asylsökande lämnat falska uppgifter, att den asylsökande måste få stanna i Sverige? Jag menar att det vore helt fel med en sådan hantering. Det kan inte premieras att man förlänger handläggningstiderna genom att lämna oriktiga uppgifter. Jag tycker att man skall tala klarspråk också om detta. Nu ställs krav på vad man kallar allmän amnesti. Detta är i och för sig ett oriktigt uttryck, men vi vet vad som menas. Det menas att alla asylsökande som kommit exempelvis före den 1 januari i år skall få stanna. Vi måste säga nej till det. Det vore orättvist mot alla vilkas fall prövats enligt utlänningslagen dessförinnan och mot dem vars fall prövas senare. Vi kan inte införa specialbestämmelser för dem som kommit under en viss period. Det vore ett avsteg från vår flyktingpolitik. Alla dessa asylsökande är inte flyktingar, det vet vi. Det kanske viktigaste skälet som talar emot en sådan åtgärd är att det vore att ge alldeles fel information till människor i länder som t.ex. Chile. Många människor kommer nu till Sverige från Chile utan att ha flyktingpolitiska skäl. De kommer av sociala och ekonomiska skäl, som i och för sig är begripliga men inte grundar rätt till uppehållstillstånd. Om vi nu skulle säga att alla som kommit från Chile får stanna, skulle detta innebära en tydlig signal till människorna i Chile: Åk till Sverige! Du får stanna där, oavsett vilka skäl du har. Antalet asylsökande från Chile var 1983 ungefär 400. 1986 var antalet asylsökande 2 000 och 1987 över 4 000. Denna utveckling kan naturligtvis forsätta om vi inte ger tydliga signaler om vad som gäller, nämligen att man får stanna i Sverige om man riskerar förföljelse i sitt hemland. Vi skall upprätthålla den politiken. Det finns hos flyktingar en oro för att vi så att säga utplånar vår flyktingpolitik med en allmän tillståndsgivning, så att de som har behov av skydd i framtiden inte kommer att ha någon plats i vårt land. Jag skall ta upp ännu en fråga utifrån de reservationer som har fogats till betänkandet. Jag noterar att folkpartiet och centern kräver ett absolut förbud mot att ta barn i förvar. Ni vet att vi har skärpt bestämmelserna. En översyn av lagen pågår, och vi får återkomma till detta i höst. Ni kräver emellertid ett absolut förbud mot att ta barn i förvar. Folkpartiet kräver ett vidgat rådrum inför verkställigheten. Folkpartiet och centern vill helt undvika familjesplittring i varje enskilt fall. Min fråga är: Innebär detta att ni är beredda att avstå från möjligheten att tvångsvis utvisa barnfamiljer? Skall en barnfamilj aldrig kunna utvisas utan att vederbörande frivilligt lämnar landet? Det blir konsekvensen av dessa krav, när man lägger samman dem. Jag vill också ställa en fråga till Rune Backlund, som enligt vad jag har noterat var med i invandrarverkets styrelse när styrelsen yttrade sig över den lagöversyn som gjorts. Invandrarverkets styrelse säger att man kan ansluta sig till utredningens precisering av vad som gäller förvaring av utlänningar under 16 år. Det innebär inget förbud mot att ta barn i förvar. Detta har Rune Backlund anslutit sig till i invandrarverkets styrelse. I utskottet och här i kammaren rekommenderar han ett absolut förbud. Jag vore tacksam om jag finge en förklaring hur det här hänger ihop och vad som gäller. Får jag allra sist säga att kraven på ett ökat internationellt samarbete är berättigade, och vi arbetar intensivt på de områdena. Jag har personligen tagit initiativ till en nordisk samrådsgrupp som träffas regelbundet. Vi deltar också i en rad europeiska sammanhang, där flyktingpolitiken diskuteras. Men det beklagliga är att det inte finns samarbetspartner när det gäller att liberalisera flyktingpolitiken. De samarbetspartner som står till buds är företrädesvis för införande av restriktioner.

Herr talman! Först några ord om reservationen angående förhållandena i Turkiet. Även om regeringen inte enbart får information från de turkiska myndigheterna för att göra en bedömning av situationen i Turkiet, så har vi en stark Prot. 1987/88:133 känsla av att regeringen övervärderar den skendemokratiska utvecklingen i det landet och inte inser att de flesta partier där är förbjudna, att fackföreningsrörelsen är förbjuden, att folk som verkar för en demokratisk utveckling — bl.a. genom att försöka bygga upp fackföreningar i Turkiet — förföljs. Ur den synpunkten är alltså behandlingen av kurder och turkar, som söker politisk asyl i Sverige, onödigt restriktiv. Vad säger sedan invandrarministern? Jo, han säger att alla som väntar, behöver inte vänta i två år. Och detta är självklart. Invandrarministern nämnde en rumän som fått sin politiska asyl beviljad inom en månad. Det är kännetecknande, alla som kommer från det hållet får mycket snabbare än andra politisk asyl. Det är inga som helst betänkligheter inför om de skall få politisk asyl eller inte. Annat är det med behandlingen av chilenare m.fl. Men det finns alltså personer som får vänta i två år. Och då säger invandrarministern: Det är inte myndigheternas fel — det är ju deras eget fel. Och varför är det deras eget fel? Jo, därför att de utnyttjar sin lagliga rätt att överklaga invandrarverkets beslut och på så sätt förlänger väntetiderna. Är det fel? De två eller t.o.m. tre år — det finns sådana exempel också — som dessa personer får vänta, det gör att de förankras i det svenska samhället. Deras barn går i skolan, och de får harmonisk kontakt med sin omgivning. På så sätt befinner de sig i en ny situation. Vi anser därför att de personer som vistats här i landet en viss tid, och för vilka väntetiderna är så långa som två år, borde man av humanitära skäl—inte av politiska skäl, det är ointressant numera om de är politiska flyktingar eller inte — låta få stanna. Att ha en positiv särbehandling av en viss grupp människor, det är inte detsamma som att åsidosätta lagstiftningen. Det är fullt möjligt att göra på detta sätt. Ingen lagstiftning inskränker möjligheterna att göra en positiv tolkning eller ha en särbehandling av vissa personer. Och om det inte finns skäl att göra på detta vis när det gäller personer vilka har kommit — som invandrarministern säger — före årsskiftet 1987-1988, så kan det som invandrarministern uttalat tolkas som att det finns skäl att förfara så här när det gäller personer som har väntat i två år.
Herr talman! När det gäller invandrarministerns redovisning av orsakerna till de långa handläggningstiderna, så tycker jag att det kan finnas anledning att göra några kommentarer. Att det blir långa handläggningstider i fråga om överklagandeärenden har underliggande orsaker, som skapar tidsförskjutningen. Vi har ju en situation där ett antal asylsökande får vänta i flera månader innan de ens genomgår det första förhöret. Därutöver har vi en situation som innebär att det, när ansökan väl kommer till invandrarverket, tar lång tid innan man får det första beslutet. Det är så att säga det här första skedet i hanteringen av de asylsökandes ärenden som leder till tidsförskjutningen, innan man kommer fram till överprövningen, som utgör rättssäkerheten här — dvs. att man kan gå tillbaka och få sitt ärende omprövat hos invandrarverket samt överklaga till regeringen och anföra nya skäl. Det är där vi får den långa tidsutdräkten, men man skall inte glömma bort att orsaken till den kraftiga förskjutningen är de här underliggande tiderna. Bakgrunden till situationen är att resurstillskotten till polisen och till invandrarverket har varit för snåla och att vi inte har anpassat organisationen till antalet asylsökande. Detta kan härledas till sommaren 1984, då den kraftiga ökningen av antalet asylsökande kom. Vi har haft ett skifte på invandrarministerposten under den aktuella tiden, och jag vet att Georg Andersson har haft ambitionen att försöka klara ut problemet. Men man kan inte komma ifrån att det på denna punkt föreligger en underlåtenhetssynd, som faller tillbaka på regeringen och inte minst på den föregående invandrarministern. Man tog inte tag i — jag använder det uttrycket — ökningen av tiderna i ett tidigt skede. Jag tycker att det vid beskrivningen av varför vi är i denna situation har lagts väl stor andel av skuldbördan på den enskilda asylsökande. Myndigheterna och staten har i slutet av behandlingen trots allt ett ganska stort ansvar för att situationen är sådan som den är när det gäller väntetiderna för asylsökande.
Herr talman! Jag kan konstatera att vi moderater i de flesta stycken är ganska eniga med invandrarministern när det gäller de synpunkter som han här har framfört. Jag tycker att det är bra att statsrådet Andersson klarlade vissa fakta, och jag vill understryka vad jag sade i mitt anförande, att det är viktigt att det råder fasta och klara regler på flyktingpolitikens område samt att handläggande myndigheter verkligen känner riksdagens stöd, när de agerar enligt de bestämmelser som vi har fastlagt och som gäller. På några punkter är vi ändå kritiska. Den ena gäller det som vi har framfört i en reservation, nämligen att en väldigt stor del av de asylsökande tycks ha satt i system att göra sig av med alla handlingar, innan man når Sverige. Där skulle jag vilja fråga om vi ändå inte kunde kräva någon form av dokumentation — ett resedokument eller en identitetshandling av något slag. Och observera vad som tidigare har sagts här om visum och pass! Det handlar inte om sådana handlingar. Vi har full förståelse för att flyr man i hast från sitt land, då kan man inte sitta inne med alla de här handlingarna. Men någon liten handling tycker vi ändå skulle krävas. Kan vi kanske vänta oss att det kommer något sådant stadgande i de förslag som vi väntar på? Därmed är jag framme vid min huvudfråga: Kan vi ganska snart, i början av nästa riksmöte, förvänta oss förslag i anledning av de båda utredningarna — asylärendeutredningen och den utredning som gäller översynen av utlänningslagen?
Herr talman! Jag förstår Georg Andersson i många avseenden när det gäller det som framförts här. Det är som Georg Andersson sade i början av sitt anförande, att vi har i grund och botten en mycket lika invandringspolitik och ser problemen på samma sätt. Utgångsläget är då att vi vill det bästa för de asylsökande som kommer till Sverige — att de skall få flyktingstatus och kunna stanna här. Jag var mycket glad för att Georg Andersson, när han tillträdde som invandrarminister, tog initiativ till tillsättande av ett antal utredningar, som nu har verkställts och som ligger på regeringens bord. Vi väntar på förslag, och vi hoppas att där skall finnas en del av de lösningar som vi tror skall lösa vissa av flyktingproblemen. Vi beklagar bara att detta material inte kommit fram före sommaruppehållet, så att vi kunnat ha det med i bilden — vi står nu och pratar om del saker som är gjorda och om en del saker som vi hoppas skall bli verkställda. Georg Andersson tog upp frågan om väntetiderna. Just det pratar vi mycket om. Vi pratar om alla som finns på flyktingförläggningar och inte kommer ut. Det stora målet är att få kommunerna att ställa upp på ett sådant sätt att vi får in dessa människor i det svenska samhället. Det hoppas vi skall vara en av lösningarna, i samband med att invandrarverkets nya organisation skall börja fungera. Men på något sätt måste också regeringen börja fundera ordentligt på hur vi skall göra för att få kommunerna att ta emot fler. Vi vet att kommunerna har många olika förhållanden att skylla på, bl.a. bostadsbristen, för att säga att de inte kan ta emot fler. Förhoppningsvis kommer vi att lösa den här frågan. En av de stora orsakerna kan också vara massmedia, som orsakar en hel del problem för invandrarministern och för oss andra genom att emellanåt kanske förvrida vissa förhållanden. Sedan skulle jag vilja fråga invandrarministern något beträffande chilenarna. Av det anförande som Georg Andersson höll fick jag nästan känslan att de flesta chilenare som kommer hit egentligen inte har möjlighet att få flyktingstatus på grund av att de kommer hit av skäl som man ganska snart kan konstatera leder till att de inte bör få flyktingstatus. Då frågar jag: Varför skall det då behöva ta så lång tid att behandla ärendena för chilenarna som det nu gör? Det kan dröja uppemot ett och ett halvt till två år — och kanske ännu mer — innan de får besked. Sedan har vi också frågan om förvar av barn. Det hade vi en diskussion om i december. Då blev Georg Andersson, Rune Backlund och jag överens om att det kanske ibland var svårt att kräva ett absolut förbud. Därför tog vi bort den formuleringen från reservationen i år, så att det står bara ”förbud” i år, även om det kanske inte är så stor skillnad. Men vi lättade i alla fall litet på formuleringen, när vi vet att man vid vissa tillfällen kan behöva ta barn i förvar under kortare tid. Eftersom repliktiden är slut ber jag att få återkomma senare.

Herr talman! Alexander Chrisopoulos väjer nu i fråga om Turkiet och menar att vi gör en felbedömning av den allmänna situationen. Men varför då skriva på ett så kolossalt vilseledande och insinuant sätt i reservationen att åtgärder bör vidtas så att ”bedömningar vid mottagandet av flyktingar från Turkiet inte grundas på uppgifter enbart från turkiska myndigheter under sken av att demokrati råder i landet”? Detta är precis den vilseledande information som en del far runt i landet och sprider — och ni ansluter er till den genom att framföra detta i en reservation i riksdagen! Det är oanständigt! Vi har ingen särbehandling av olika grupper. Driv inte den myten! Vissa enskilda ärenden är enklare än andra, men det är inte gruppvisa beslut som fattas. Jag sade inte, Alexander Chrisopoulos, att det alltid var den asylsökandes eget fel om det blir långa handläggningstider. Men jag ville nyansera debatten genom att tala om att det ibland är så, och då skall vi inte blunda för det. Vi måste ärligt erkänna även detta i diskussionen. Jag ville också markera att där vi konstaterar att den långa tiden har uppstått genom att en asylsökande själv har förlängt handläggningstiden genom vilseledande uppgifter, kan vi naturligtvis inte räkna honom detta till godo. När vi däremot konstaterar att det huvudsakligen beror på myndigheterna att det har uppstått en lång handläggningstid — särskilt när det är fråga om barn som har gått i skola — tar vi numera regelmässigt hänsyn till detta och har liberaliserat praxis i det här avseendet. Till Rune Backlund: Visst är det en resursfråga, och vi har också successivt förstärkt resurserna till invandrarverket, polisen och regeringskansliet för att hantera de här ärendena. Men vi har kommit fram till att det inte räcker, utan att vi också måste göra systemförändringar. Det är därför som lagöversynen och den Myrbackska utredningen har tillsatts, och vi arbetar nu intensivt för att få fram en proposition. Till Gullan Lindblad vill jag direkt säga: Om jag får vara med och bestämma till hösten kommer det en proposition utifrån det här underlaget under tidig höst. Papperslösheten är ett stort problem. Den frågan ingår i den översyn som dessa två utredningar har arbetat med. Vi får återkomma till frågan, och vi bearbetar den också i de internationella kontakter som vi har. Kenth Skårvik frågar om de flesta chilenare inte har flyktingskäl. Nej, vi kan inte säga det. Men vi kan säga att det är väldigt många. I invandrarverkets ärendebehandling i fjol visade det sig att det blev avslag i ungefär 50 96 av fallen. Praktiskt taget alla överklagar, och det blir då genom regeringsbeslutet bifall till en del av dessa överklagningar. Bifallsprocenten ligger alltså för närvarande på något över 50 96. Men det är en stor andel chilenare som inte har flyktingskäl, och den bedömning som vi gör och det beslut som vi fattar grundas på en förhållandevis generös tillämpning av utlänningslagen. Slutligen beträffande barn i förvar: Kenth Skårvik menar nu att man har modererat sig med anledning av förra årets debatt. Jag noterade också det, men jag noterade även att antingen Kenth Skårvik eller möjligen Rune Backlund här i debatten återföll till fjolårets vokabulär och talade om ”absolut förbud”. För övrigt vet jag inte hur ett förbud som inte är absolut ser ut.

Herr talman! Vad gäller påståendet i vår reservation om Turkiet kan jag säga till invandrarministern att vpk alltid har belägg för sina skrivningar i reservationer. Men jag vill inte fördjupa mig i den frågan under den korta och värdefulla taletid som jag har kvar. Invandrarministern säger nu att inte alla asylsökande med långa väntetider bär ansvaret för det men att vissa gör det. Varför gör de det? Jo, därför att de utnyttjar sin rätt att överklaga. Då gör invandrarministern ett påstående som kan förvirra situationen ytterligare. Han säger att många av de personerna har kommit med felaktiga uppgifter, vilket har gjort det nödvändigt att kunna granska dem på nytt vid överklagandet, så att behandlingen fördröjs. Då vill jag påstå att alla som överklagar invandrarverkets beslut inte har kommit med felaktiga uppgifter. Det vore intressant med ett klarläggande från invandrarministern på den punkten. Ett område inom flyktingpolitiken anser jag att vi bör diskutera litet mer. Vi har hittills inte berört frågan. Det gäller våra ansträngningar för att bemästra rasismen. Jag tycker att det finns en direkt koppling mellan flyktingpolitiken och rasismen. Jag anser att partierna i riksdagen med all kraft bör tala om att de som knackar på vår dörr och behöver hjälp inte i första hand är assyrier, palestinier, iraker, kurder, judar eller greker, utan de är människor. Och människor är inte problem. Vi skall inte se människor som problem. Människor har svårigheter, tankar, känslor, kreativ förmåga och skaparkraft, erfarenheter och kunskaper. Därför är människor alltid en tillgång. Det måste vi säga till svenska folket. Det finns alldeles för många pseudopatrioter som dyker upp litet överallt i landet och försöker slå vakt om det de själva kallar svenskhet genom att mumifiera och förpuppa den och genom att skydda den mot flyktingar, skydda den mot verkligheten. Det handlar om den gamla kända stockkonservatismen när den övergår till nationalchauvinism och upphöjer döda nationella symboler för att dölja sina utvecklingsfientliga och antiintellektuella syften. Detta bör vi avslöja i en brett upplagd idédebatt, där vi kan fastslå att svenskhet i dag är att säga ja till flyktingar, att svenskhet i dag är att vara solidarisk.

Herr talman! I detta betänkande behandlas tre motioner som jag har varit med om att underteckna. Jag är medveten om att den uppfattning som framförs i dessa till stora delar inte sammanfaller med den som man i dag har här i riksdagen. Jag är också lojal mot mitt parti och tillämpar alltid den metod som innebär att man även om man inom partiet driver sin egen uppfattning till slut biträder den uppfattning som partiet anser skall gälla. Det finns emellertid inte något som hindrar mig från att här något beröra de motioner som jag har väckt i riksdagen. Varje dag kan vi läsa i tidningarna, höra i radio och se på TV om de enorma flyktingproblem som råder världen över. Det handlar om människor om vilka man tyvärr inte vet ifall de kommer att leva i morgon. Vi matas med dessa bilder dag efter dag. Ingen kan undgå att beröras av det som vi får se. Herr talman! Om man går några år tillbaka i tiden, finner man att Sverige tidigare lade största delen av sina ekonomiska resurser när det gällde flyktinghjälpen på just flyktingar utomlands. Detta har svängt kapitalt under senare år. I dag ger vi största delen av vår hjälp till flyktingar som har kommit till Sverige. Det kan diskuteras om det, med tanke på hur situationen ser ut i världen, är rätt att fortsätta med denna politik att lägga största delen av våra pengar på de människor som söker asyli Sverige. Jag är inte övertygad om att detta är rätt, och jag är ganska säker på att det finns många utanför detta hus som delar min uppfattning i denna fråga. Herr talman! Det är inte svårt att kunna konstatera— det sägert.o.m. FN:s flyktingkommissarie klart och tydligt i en rapport — att vi i dag har ett stort antal ekonomiska flyktingar. Det är faktiskt inte dem som vi har ansett att vi i första hand skall värna om. Jag kan mycket väl förstå människor som — i och med att vi i Sverige har stängt arbetskraftsinvandringen — chansar på att komma hit under täckmantel av annat skäl än det som egentligen är gällande. För att beskriva den situation som råder runt om i Europa, kan jag nämna att 35 96 av dem som i fjol sökte politisk asyl i Västtyskland inte fanns kvar i landet när deras asylansökningar väl skulle slutbehandlas utan i stället hade försvunnit till ett annat land. Att i den svenska debatten i allmänhet och kanske i riksdagsdebatten i synnerhet framföra kritiska synpunkter på den svenska flyktingpolitiken kan liknas vid att gå in i ett minerat område utan att ha en karta över var minorna finns. Jag tycker att det är fel att, som vi i dag gör i debatten, se allting i antingen svart eller vitt. För att ge exempel på den något egendomliga situation som råder kan jag redogöra för en undersökning som publicerades i höstas. Mot bakgrund av denna undersökning försökte man belägga att just vi skåningar hade en negativ inställning till flyktingar. Man hade nämligen kommit fram till att 31 26 av skåningarna ansåg att den svenska flyktingpolitiken var för generös. I tidningarna gjordes det stora nummer av detta. Det förekom nästan extrautsändningar i radio och visades omfattande reportage i televisionen. Men vad man inte sade, herr talman, var att det av samma undersökning framgick att 30 26 av stockholmarna hade en likadan inställning. Det skilde alltså på en procent. Att 31 20 av skåningarna tyckte att flyktingpolitiken var felaktig, var alltså åt Hades. Men att 30 96 av stockholmarna ansåg att den var felaktig bekymrade man sig inte om. Enligt min personliga uppfattning — det vill jag betona — har debatten hamnat litet snett, eftersom man fokuserat den till problemen nere i Sjöbo. Den politiska majoriteten i Sjöbo har kommit fram till att man inte vet vad människorna i kommunen tycker i en viss fråga. Därför har man — vilket egentligen är demokratins ideal — valt att låta människorna bestämma. Detta har då föranlett en enorm kritik runt om i hela Sverige. Företrädare för samtliga fem riksdagspartier står ofta här i kammaren och talar om hur kompetenta de enskilda människorna är att fatta beslut. Men plötsligt är det den största av alla nackdelar att den politiska majoriteten i en kommun går ut till invånarna och frågar efter deras uppfattning. Detta är litet egendomligt även ur en annan synvinkel, herr talman. I de motioner som har väckts och som behandlas i det föreliggande betänkandet redovisas ju faktiskt olika uppfattningar om vilken flyktingkvot vi skall ha. Dessa motionsförslag — som i och för sig ingår i ett större paket av förslag — är förslag som vi trots allt går till val på. Jag vill här inom parentes tillägga att jag, om jag hade varit skriven i Sjöbo, skulle rösta för ett flyktingmottagande. Men jag anser som sagt att det är fel att inte låta människorna få denna chans. Det avtal som i dag finns baseras faktiskt på frivilliga överenskommelser mellan staten och kommunerna. Det kan knappast finnas skäl att till en kommun, som inte är säker på vad invånarna, väljarna, vill, säga att den inte begriper sig på frågan och därför inte får lov att folkomrösta om den. Det har också sagts att beslutet i Sjöbo har skadat Sveriges anseende utomlands. Det har inte varit någon hejd på våra massmedia när det gäller att rapportera om den dåliga uppfattning som man runt om i världen har fått om Sverige på grund av denna debatt om en liten kommun nere i Skåne. Om man studerar vad som har hänt internationellt, finner man att det inte är mer än ett år sedan som man i ett annat land i mellersta Europa genomförde en folkomröstning angående asylpolitiken. Det är fråga om ett land som alltid har varit känt för sin stabilitet, neutralitet, sitt lugn och sin ro, nämligen Schweiz. I detta land, där friden kanske har härskat längst bland alla stater i Europa, genomfördes alltså i fjol en sådan folkomröstning. Jag tror inte, herr talman, att Schweiz internationella anseende på något vis har skadats av detta. Vi kan också konstatera att Sverige i dag inte bara beviljar flest asyler i förhållande till sitt invånarantal utan att vi även i faktiska tal beviljar flest asyler. Trots att vår folkmängd bara är en liten del av Europas beviljar vi flest asyler i Europa. Åtminstone en del i mina motioner blev tillgodosedd, nämligen den där jag förespråkar att vi skulle ha en rättvisare fördelning, att vi skulle försöka komma överens med övriga länder i Europa så att flyktingströmmen inte ensidigt riktas mot vissa länder. Jag hörde att Alexander Chrisopoulos, som nu tyvärr inte finns i kammaren, gjorde ett stort nummer av att de västeuropeiska länderna hade skärpt sin asyllagstiftning. Man skall, herr talman, försöka undvika att ta billiga politiska poänger, men Alexander Chrisopoulos, som ju representerar vänsterpartiet kommunisterna, bör väl vara den i den här församlingen som har bäst kontakter med länderna i östblocket. Det är helt klart — och det kan man kanske beklaga — att länderna runt om i Västeuropa har skärpt sin asyllagstiftning. En sak är emellertid absolut glasklar, nämligen att det i Östeuropa över huvud taget inte finns någon asyllagstiftning. Visst kan vi gå ut och försöka påverka våra grannar och andra länder i Västeuropa, men samtidigt bör naturligtvis samma vädjan riktas till samtliga de länder som i dag ingår i östblocket. Där tar man inte emot några flyktingar alls. Där talar man inte om hundra, tusen eller tiotusen — där talar man om noll. Skall vi ha ett solidariskt ansvar, så bör det faktiskt utvidgas till hela Europa. Man kan ställa frågan: Hur länge kan vi hålla på att ta emot flyktingar till ett antal av 20 000 per år, som det har sagts i debatten här att antalet uppgår till i dag? Det går inte att bara säga att vi skall ta emot så och så många — i praktiken innebär det en hel del problem. I riksdagens revisorers berättelse, som behandlas i det föreliggande betänkandet och som är undertecknad av ansedda och välrenommerade ledamöter av denna kammare, pekas klart på bostadsproblematiken. Jag minns inte siffrorna exakt, men jag har för mig att man 1986 räknade med en nettoproduktion av 12 000-13 000 bostäder i Sverige. Det antal flyktingar i vårt land som var i behov av bostäder uppgick då till 8 000. Okej, man skall inte jämföra äpplen och päron, men faktum är att om vi tar emot ett stort antal flyktingar och det innebär problem för dem som har bott i Sverige under ett stort antal år, kommer vi framöver att få bekymmer. Dessa problem hade kanske kunnat lösas, om vi hade satt in kraftigare åtgärder för att komma till rätta med passlösheten. Man kan på goda grunder säga att mer än hälften av de asylsökande som kom till Sverige 1986 saknade pass och biljett. Man visste icke vilka de var. Jag känner mycket väl till att den som kommer som flykting till ett land i normalfallet inte har några papper. Det ingår i själva flyktingbegreppet att man måste ge sig av hals över huvud. Den biten kan jag köpa men inte den andra biten: de som har tricksat sig kors och tvärs över hela Europa. De anländer till Arlanda, lämnar flygplanet, sitter kvar fem sex timmar i Arlandas utrikeshall, de går sedan fram till passpolisen efter att omsorgsfullt ha förstört biljetter, pass och legitimationskort. De uppger ett namn som inte finns på något flygbolags passagerarlista. Alla förstår hur svårt det är för myndigheterna att utreda sådana fall. Jag delar helt statsrådets uppfattning att det är förenat med problem att utröna varifrån en person kommer, vad han har gjort m.m., när han inte har någonting som kan styrka hans identitet eller tidigare vistelseort. Det minsta man kan begära är att den person som söker asyl i Sverige så långt som möjligt skall spela med öppna kort. Det borde rimligtvis, om han har rent mjöl i påsen, innebära att han får en mer korrekt behandling. Jag skall inte ytterligare förlänga taletiden, men jag vill referera till ett uttalande som statssekreterare Gerd Engman gjorde under ett besök i Schweiz i höstas. Hon talade om de konsekvenser det kunde få om vi fortsatte att ta emot ett stort antal asylsökande utan pass. Till sist, herr talman, vill jag säga att jag i en motion har föreslagit att den som gömmer utlänningar — observera icke flyktingar — skall straffas. Utlänningar har kommit till Sverige, har sökt asyl och har icke, trots att vi har den mest generösa asyllagstiftningen i Europa, beviljats asyl. Sedan beslut härom har lämnats har vissa mer eller mindre organiserade rörelser som gömmer människor kommit in i bilden. Det innebär att man tar lagen i egna händer. Det kunde man kanske tolerera, om det rörde sig om ett isolerat område. Men det kan faktiskt, herr talman, finnas människor som inom andra områden tycker att vår lagstiftning, våra regler och bestämmelser är felaktiga. Ger vi ”fritt fram” på ett område, måste vi ge samma tillstånd till andra människor att efter eget gottfinnande tolka lagstiftningen. Jag har självfallet ingenting emot den eller de personer som under den tid en asylsökandes ärende prövas av myndigheterna ställer upp för och stödjer den asylsökande utlänningen. Det kan jag helt och fullt acceptera, men att gömma människor som efter en prövning enligt Europas mest generösa flyktinglagstiftning inte har befunnits vara flykting tycker jag faktiskt borde kriminaliseras.
Herr talman! Vad Sten Andersson i Malmö nu har sagt om situationen i Sjöbo liksom vissa förslag som han har framfört i motioner uttrycker inte moderat flyktingpolitik. Det kan lätt konstateras av vem som helst som läser stämmoprotokollen från den moderata partistämman i Malmö 1987.

Herr talman! För något år sedan hade jag förmånen och glädjen att få arrangera en busstur från Jönköping till Sjöbo. Med i bussen var i synnerhet assyrier och indier, bl.a. en assyrisk danstrupp. En av deltagarna, Maria Özmen, stod på Sjöbo torg och läste följande dikt: Varför har just jag blivit flykting det hade kunnat vara just du. I det landet jag föddes ville jag föda mina barn. Det arvet från mina förfäder ville jag förvalta, en bra framtid för mina barn ville jag skaffa. Men mitt älskade hemland förvandlades till ett land fyllt av hat och terror. Jag fick inte tala mitt eget språk. Jag fick inte kalla mig det jag är. Jag fick inte uttrycka mina åsikter. Jag fick inte ens tänka på ordet frihet, när jag nämner ordet frihet hamnar jag mellan fyra väggar. När jag nämner ordet mänsklighet bestraffas jag med grymhet. Jag frågar mig själv: Vad har livet för en mening utan frihet, vad har livet för en mening i rädslan för döden? Jag fick lämna mitt land mot min vilja, men det får kosta mig vad som helst för ett liv i frihet. Varför måste just jag fly från land till land ty ingen vill ha mig? Är det så svårt? Är jorden så liten? Finns det ingen som vill öppna en dörr för mig? När jag hamnar i ditt land vill jag att du skall fråga mig, varför jag har lämnat mitt hemland, och vad du förväntar av mig, missförstånd får det inte bli mellan mig och dig. Ställ hårda krav på mig, smutsarbete kan du ge mig, men utlänning, parasit, svartskalle kalla inte mig, ty en medmänniska är jag som du. Kanske är du rädd för mig. Se på mig, se mig i ögonen. Jag är precis som du: EN MÄNNISKA men en människa på flykt. Men varför just jag en flykting, det hade kunnat vara just du. Jag hade öppnat dörren för dig. En medmänniska hade jag kallat dig, för jag vet hur du känner dig som flykting, jag vet hur mycket du är värd, du är en människa, men en människa på flykt. Jag kan lära mig av dig och du av mig, tillsammans kan vi göra landet till ett älskat land, just du och jag. Detta är en dikt skriven av en ung småbarnsmamma som nu arbetar som förskollärare i Jönköping. Herr talman! Det sägs väldigt ofta i den här typen av debatter, och det har framskymtat också i dag, att de som kommer hit är de välbeställda. Herr talman! Om min familj och jag skulle hamna i den situationen att vi upplevde risk för terror, tortyr, elände och ofrihet skulle det vara en självklarhet för mig att sälja huset vi bor i, sommarstugan vi äger och Volvon vi kör i för att få ett litet kapital. Det skulle vi använda för att skaffa oss frihet och säkerhet. Det skulle vara en självklarhet för mig att satsa vartenda öre för att, om möjligt, föra våra barn till friheten. Det vore förskräckande om det skulle vara diskriminerande för vår frihetslängtan att vi i en sådan situation råkade ha ett antal tiotusenkronorssedlar efter en sådan försäljning. Om jag trodde att vi lättare skulle nå frihet och säkerhet om jag kastade pass och viseringshandlingar och andra dokument i Östersjön, skulle jag hejdlöst göra det. Familjens frihet och säkerhet håller självfallet alla högre än allting annat. Vi måste sluta det farliga talet om att vissa som kommer hit knappast har här att göra! Herr talman! Jag har mycket noga lyssnat på debatten här i dag, och det har varit mycket uppmuntrande att höra alla positiva uttalanden från företrädare för alla partier. Jag hade tänkt att lovsjunga alla inlägg — men det är ju fullständigt omöjligt efter Sten Anderssons inlägg! Vi hade ju alldeles uppenbart behövt åka till Malmö också — inte bara till Sjöbo — och ställa oss utanför Censorsgatan, om jag inte minns fel! Herr talman! Rent generellt finns här i kammaren en väldig förståelse, en enighet och ett intresse för att hjälpa människor som befinner sig i en situation som också vi kan hamna i. Utanför parlamentet däremot finns odiskutabelt i ganska många och tämligen vida kretsar om inte fientlighet så åtminstone avoghet gentemot invandrare. Det är en plikt för varenda Prot. 1987/88:133 parlamentariker som bekänner sig till en demokratisk människosyn att i alla olika sammanhang ställa upp för att motverka sådana krafter. De bygger till hundra procent på rädsla, missuppfattning, bristande förståelse och ytliga analyser. Självfallet kommer alltid även sådana personer att ta sig hit som inte borde göra det. Inget folk i världen består ju av enbart ärliga, skötsamma, positiva och älskvärda människor. Det är då självfallet viktigare att låta en människa för mycket stanna än en för litet. Herr talman! Jag hörde Kjell-Arne Welins anförande i går i samband med dechargedebatten. Jag frös långt in i själen, då han räknade upp personer som alldeles uppenbart borde ha fått stanna — men avvisats. Jag vill inte av denna anledning rikta hård kritik mot någon instans eller myndighet, för jag inser att misstag begås. Det finns ingen myndighet, ingen person, ingen instans som inte begår misstag, men hans exempel borde vara ett observandum. Invandrarministern underströk på ett mycket fint sätt hur viktigt det är att vi ute i kommunerna verkligen tar oss an dem som vi välkomnar, att vi ställer upp och gör någonting. För egen del tror jag att vi alla skulle kunna förbättra själva mottagandet. Så sent som i förrgår hörde jag exempelvis en hel grupp invandrare berätta att de så gärna skulle vilja fara från sin sluss till den katolska kyrkans mässa. Men det gick inte att få en sådan transport ordnad. När de väl hade lyckats få privatbilister att ställa upp med bilar, då gick det inte att ordna kyrkobesöket, därför att det inte gick att skjuta på måltiden någon halvtimme. Detta är en ogästvänlighet som vi måste göra någonting åt! Herr talman! Jag vill inte att detta skall vara ett stort typexempel. Det är ett litet exempel på att vi med enkla medel ändå skulle kunna göra åtskilligt för att förbättra situationen för många som mot sin vilja har kastats från sitt hemland och hamnat i främlingskapet hos oss. Herr talman! Jag tycker också att det borde finnas möjlighet att ta kål på sysslolösheten i större omfattning än vad som nu sker för våra invandrare under deras väntetid. Därför tycker jag, som det står i motionen, att det skulle vara rimligt att bereda flyktingarna arbete medan de väntar på att deras ärenden skall behandlas. Utskottet behandlar också frågan om viseringskontrollen i Östtyskland av asylsökande. Jag har i min motion begärt att vi skall säga upp ”avtalet” med Östtyskland om viseringskontroll. Ordet avtal var uppenbarligen juridiskt felaktigt, men förhistorien visar att det förekom omfattande överläggningar och påtryckningar mot Östtyskland. Det vore intressant att få veta vad som sades då. Utskottet skriver så här på tal om FN:s flyktingkonvention: ”Däremot innebär inte konventionen någon förpliktelse att hjälpa flyktingar att komma till ett land där flyktingar kan få asyl — — —.” Välståndslandet Sveriges representanter åker alltså till Östtyskland för att tala om för diktaturstaten att den inte har någon skyldighet att hjälpa flyktingar i detta avseende — en nog så talande ironi. Själva förhållandet att vi förhandlar med Östtyskland om asylsökandes papper är märkligt och oförsvarbart. Jag vill därför stödja reservation 7 om viseringsregler. Det finns många positiva och fina skrivningar i betänkandet, det har jag nog sagt tidigare. Sverige skall vara en humanitär stormakt! Jag har en bekant vars farmor och farfar bodde i Karelen i början av seklet. De fick ta emot en rysk kvinna som flykting i sitt hem. Som tack lämnade hon kvar en rysk samovar, som nu står i min väns våning i Stockholm. Det intressanta är att farföräldrarnas bostad ligger i Sovjetunionen. De fick själva flytta från sin hembygd. Herr talman! När vi tar ställning till flyktingpolitiken skall vi fråga oss: Hur länge kommer vi att ha förmånen och glädjen att i ett fritt land kunna hjälpa människor på flykt?

Herr talman! Vi hörde här hur Alf Svensson med intresse hade tagit del av den debatt som pågått i kammaren någon timme. Där var dock en sol som förmörkade hans himmel, och den skulle vara undertecknad. Han t.o.m. nämnde min adress; det kan ju vara bra att veta. Men vad var det egentligen Alf Svensson sade, och vem var det egentligen han kritiserade? Jag kan inte komma ihåg — och jag litar på mitt minne — att jag i mitt inlägg kritiserade att det kom hit en massa människor som hade stora ekonomiska resurser. Jag vet ju att såväl fattig som rik i ett land med ett visst samhällssystem kan hamna i en situation där man blir tvungen att lämna landet. Alf Svensson exemplifierade med sig själv, när han måste sälja sin villa, sommarstuga, Volvo, båt och allt vad han har. Med min kännedom om Alf Svensson kan jag tala om för honom att den dag det blir aktuellt för honom att fly från Sverige har jag varit tvungen att fly härifrån för länge, länge sedan. Det som Alf Svensson egentligen kritiserade var inte mitt inlägg, för statsrådet höll ett långt anförande om just passlösa. Det är möjligt att Sten Anderssons sol, om nu en sådan finns, litet grand förmörkar Alf Svenssons himmel, men han borde samtidigt rikta samma kritik mot statsrådet. Statsrådet sade faktiskt själv att det var ett stort problem i dag med de människor som söker asyl i Sverige och som under resans gång omsorgsfullt har gjort allting för att dölja sin identitet. För att återgå till Alf Svensson för det fall han skulle tvingas fly från Sverige: Om Alf Svensson kunde bevisa att han är förföljd i Sverige och han och hans familj kanske riskerar liv och lem, kan det då vara något fel om han när han kommer till det land han söker asyl i får visa en biljett? Pass kanske han inte får något, men en biljett kan det väl inte vara helt felaktigt att han får visa?
Herr talman! Jag förstår mig inte riktigt på det bildspråk som Sten Andersson i Malmö använde gång på gång om en sol som förmörkar min himmel — men å andra sidan sett förstår jag knappt vad han säger över huvud taget. Jag tycker det åligger moderata samlingspartiets representanter att i synnerhet ta sig an Sten Andersson och hans famösa åsikter. Jag vill faktiskt betacka mig.